Fru talman! Vi behandlar näringsutskottets betänkande NU8, Vissa energipolitiska frågor. I detta betänkande behandlas dels 17 motioner från den allmänna motionstiden om vissa energipolitiska frågor, dels en motion som väckts med anledning av proposition 1997/98:159 om genomförande av elmarknadsdirektivet. Jag tänker självklart inte i mitt anförande kommentera varje motion, men däremot kommer jag att kommentera några av reservationerna. Det första avsnittet gäller att våra riktlinjer för energipolitiken ligger fast. Bakom detta beslut står Centerpartiet, Vänsterpartiet och vi socialdemokrater. Det är alltså de partier som undertecknade energiöverenskommelsen. Det är viktigt att slå fast att energiomställningen är nödvändig för att åstadkomma en hållbar utveckling och tillväxt. Insikten om detta ligger i riksdagsbeslutet från 1997, i vilken riksdagen lade fast grunden för denna omställning. Målsättningen är att successivt föra oss ut ur ett beroende av uran och fossilbränslebaserad energiproduktion. Energisystemet skall grundas på varaktiga, helst inhemska, och förnybara energikällor samt en effektiv energianvändning. Utskottet har vid tidigare tillfällen avvisat invändningar mot en energipolitik som redovisas i moderaternas motion 1998/99:N228. De farhågor som man framförde i motionen, dvs. att det skulle bli kraftigt höjda elpriser för industrin och hushållen, finner vi vara överdrivna. Vi ser däremot att priserna sjunker för industrin och hushållskunderna, och vi ser en konkurrenskraftig prissättning som gör att priserna kommer att sjunka även fortsättningsvis. Jag ser därför framför mig större konkurrens om hushållskunderna, och att de kommer att få ännu lägre energipriser, vilket beror på att vi har gett regeringen i uppdrag att avskaffa timvis mätning för hushållskunderna. Vi ser att många av elleverantörerna ligger i startgroparna, och vi kommer att se många nya aktörer på denna marknad. I 1997 års energipolitiska beslut framhålls vikten på sådant sätt att svensk industri och samhället i övrigt tillförsäkras el till internationellt konkurrensmässiga priser. Den svenska energipolitiken måste utformas så att denna förutsättning bevaras. Det finns en stor potential för ökad energiproduktion genom fortsatt utbyggnad av de förnybara och därmed hållbara alternativen. Inom industrin, bland hushållen och inom transportsektorn kan endast full effektivisering bidra till att energibehovet minskas. Detta skall ske utan att sysselsättning, produktionskapacitet, konkurrenskraft eller komfort äventyras. Jag övergår till att kommentera moderaternas motion om naturgas i Sverige. Moderaterna avvisar tanken på en storskalig introduktion av naturgas i Sverige. Varför säger moderaterna och övriga reservanter nej till en eventuell naturgasledning? Jo, de vill ha kärnkraften kvar. Jag skall ge en kort bakgrund till hur frågan har kommit upp. Sommaren 1998 tillsatte regeringen en särskild utredare, utskottets f.d. socialdemokratiska ordförande Birgitta Johansson, med uppdrag att se över den lagstiftning som reglerar handel, export och distribution av naturgas och annan rörbunden energi. Det finns i Sverige ingen särskild lagstiftning som reglerar handel och transport av naturgas. I juni månad 1998 kom ett direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden och för naturgas i Europa, det s.k. gasmarknadsdirektivet. Enligt direktivet skall medlemsstaterna utfärda nödvändig lagstiftning och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast två år efter den tidpunkt vid vilken den träder i kraft. Enligt svensk lag skall det ske senast i augusti 2000. De partier som står bakom 1997 års energiöverenskommelse säger i sitt ställningstagande att landets elförsörjning skall tryggas genom att energisystem grundas på varaktiga, inhemska och förnybara energikällor samt en effektiv energianvändning. Riksdagen har fastslagit att användning av fossila bränslen skall hållas på en låg nivå i enlighet med Sveriges åtagande att uppfylla Kyotoöverenskommelsen. Majoriteten i utskottet konstaterar att även om naturgasen är det minst miljöförstörande fossila bränslet är det inte aktuellt med storskalig introduktion av naturgas eller ny naturgasledning genom Sverige. Däremot kan den befintliga naturgasen utnyttjas effektivare. I detta sammanhang vill utskottet anföra att Sverige i arbetet med att bereda EG:s gasmarknadsdirektiv bör uppmärksamma de ogynnsamma effekter för Sveriges utsläpp av koldioxid som en ny naturgasledning genom Sverige skulle förorsaka. Det är av stort svenskt intresse att minska riskerna med kärnkraften i Baltikum och östra Europa och att utveckla ett energisystem kring Östersjön som är säkert, väldimensionerat och ekologiskt uthålligt. Jag vill avslutningsvis kommentera nätavgifter och Energimyndighetens uppgift. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill att riksdagen med ett uttalande ger regeringen till känna att Statens energimyndighet får i uppdrag att säkerställa att nätverksamheten bedrivs så effektivt och rationellt som möjligt samt att nätföretagens monopolställning inte missbrukas. Statens energimyndighet har redan den uppgiften. Enligt lagen skall tarifferna för nätverksamheten vara skäliga och utformade på sakliga grunder. Med saklig grund avses att det skall var objektivt och inte diskriminerande. Utskottsmajoriteten menar att det inte behöver göras något uttalande. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i NU8 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Nils-Göran Holmqvist konstaterade alldeles korrekt att ett av våra viktigaste skäl till att säga nej till en storskalig introduktion av fossilgas är att vi vill behålla kärnkraften. Där tycker jag att det är väldigt bra att Nils-Göran Holmqvist konstaterar det, för det är första gången socialdemokraterna erkänner den här starka kopplingen mellan kärnkraften och fossilgasen. Är det så att man snabbavvecklar, förtidsavvecklar kärnkraften är alternativet en storskalig introduktion av fossilgas. Det kan vi vara överens om i alla fall, även om vi sedan inte är överens om fortsättningen. Jag vill nämligen behålla kärnkraften och säga nej till gasen, medan Nils-Göran Holmqvist och socialdemokraterna säger nej till kärnkraften och vill introducera gasen. Holmqvist hur många miljarder det får kosta att avveckla välfungerande kärnkraftverk. Hur många miljarder är det som vi har över i det svenska folkhushållet och som majoriteten vill använda till att stänga välfungerande och miljömässigt bra anläggningar, som skulle kunna fortsätta att ticka välfärd till folkhushållet? Det finns extra stor anledning för just Nils Göran Holmqvist att svara på den frågan som ju har ett förflutet som metallombudsman och som besökt de företag som är så beroende av tillgång på billig el - Avesta Sheffield, Degerfors och alla andra företag som för sin överlevnad är beroende av bra el. Hur mycket får det kosta att avveckla?
Fru talman! Ola Karlsson frågar om vi är för en storskalig introduktion av naturgas. Jag sade i mitt anförande att vi inte för närvarande tar ställning till en introduktion av naturgas, för det finns inga sådana projekt på gång. Skulle den introduceras skulle det ske på konventionella villkor. Det skall inte användas några statliga pengar till det. Det är ingen snabbavveckling, Ola Karlsson. Det första kärnkraftverket skulle ha varit stängt förra året, men på grund av den rättsprocess som vi för närvarande har med Sydkraft har vi inte kunnat göra det. Vad det kommer att kosta kommer riksdagen att få ta ställning till den dag vi är överens med Sydkraft om priset för att stänga av de två kärnkraftverk som finns i Sydkrafts ägo. Jag ser inte att det skulle innebära att elpriserna skulle bli för dyra för industrin. Vi ser att priserna konstant blir billigare på hela marknaden. Vi hyser inga farhågor för att elpriserna skulle sticka i väg bara därför att vi avvecklar kärnkraften.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi just i dag inte har någon snabbavveckling. Det beror på den utomordentligt taffliga hanteringen av regeringen av avvecklingslagen. Det har lett till dyra och långvariga rättsliga processer, som inte bara skadar kraftindustrin utan också tilltron till regeringens förmåga att formulera välfungerande lagstiftning. Även om man vill undvika att detaljspecificera vad avvecklingen av Barsebäck 1 och 2 kommer att kosta i överenskommelsen med Sydkraft, kan väl Nils-Göran Holmqvist ange ett spann på vad han och socialdemokraterna tycker är rimligt att använda för att stänga välfungerande arbetsplatser och företag. Hur många miljarder finns det över i det svenska folkhushållet för att kunna stänga välfungerande arbetsplatser och företag? Hur många miljarder får det kosta att avveckla det som är viktigt för metallarbetarna på Imatra, Kilsta, Ovako Steel i Hällefors och vars jobb är beroende av att ägarna i företagen tycker att Sverige har en långsiktig och hållbar energipolitik? När man i styrelsen för Avesta Sheffield diskuterar var verksamheten skall ligga i framtiden har energipolitiken betydelse. Då är det viktigt för jobben i Degerfors och Avesta att Sverige har goda villkor om vi vill har jobben kvar. Hur många miljarder är Nils Göran Holmqvist beredd att lägga ut på att vi också skall offra de jobben?
Fru talman! Det är inte så, Ola Karlsson, att jag här i dag kan tala om hur mycket överenskommelsen med Sydkraft kommer att kosta. I en förhandling talar jag inte om hur mycket jag är beredd att betala. Det tycker jag att Ola Karlsson borde förstå. Det gör man aldrig i en förhandling, utan en förhandling innebär ett givande och tagande. När Ola Karlsson skall sälja ett skifte på sina skogar talar han om: Jag är beredd att sälja detta för 1 000 kr per kubikmeter? Företaget kanske skulle ha varit berett att betala 1 500 kr. Så går det inte en förhandling till, utan en förhandling innebär att man sätter sig ned vid ett bord och diskuterar vad det är rimligt att betala för en den aktuella delen av verksamheten. Det är vad vi håller på att göra. Vi är långt framme för att komma överens om vad det kommer att kosta att avveckla de två kärnkraftverken. Det kommer Ola Karlsson och övriga i denna kammare att så småningom få fatta beslut om när det har kommit så långt att det blir ett avtal. Ola Karlsson säger att vi fördärvar villkoren för arbeten i Bergslagen. Det är inte sant. Vi har i dag med den överenskommelse vi har en hållbar energiutveckling. Vi är garanten för att företagen kommer att få billig energi också i fortsättningen.

Fru talman! Jag vet att Ingegerd Saarinens parti, Miljöpartiet, är för avveckling. Jag ber om ursäkt för att jag blandade in er i det här med avvecklingen av kärnkraften. Där är ni för att man skall avveckla snabbare än vad vi andra vill. När det gäller naturgas genom Sverige har vi tre partier skrivit en majoritetstext som vi står för. Vi säger att om det skulle vara aktuellt med introduktion av naturgas skall detta vägas utifrån de egna meriterna. Vi måste se om det är möjligt och om det kommer att påverka koldioxidutsläppen i Sverige. Hur kommer det att påverka den totala energiförsörjningen? Det finns i dag inget svar på dessa frågor. Jag tycker att man skall ta den diskussionen när det blir aktuellt och inte i dag säga att det kan tänkas vara farligt med naturgas. Vi vet ju inte hur ett eventuellt naturgasnät skulle se ut i Sverige. Det är inte aktuellt med ett sådant i dag.

Fru talman! Jag ser inte att biobränsleeldade värmeverk och energiverk skulle vara hotade om vi vid något tillfälle skulle säga att vi vill ha naturgas i Sverige. Det ser jag inte som ett hot, utan möjligen som ett komplement. Men vi har en överenskommelse och en majoritetstext som vi står för. Alla tre partier står för det som har skrivits i majoritetstexten.

Fru talman! Så var det då dags återigen för nygamla beslut om energipolitiken. Så sent som i december i samband med budgeten var i huvudsak exakt samma frågor uppe som i dag, men vi tar gärna en populär vals i repris. Med tanke på de problem som vi diskuterar i den här debatten jämfört med de problem som finns ute i den stora världen, där bomberna i kväll och i natt säkert faller över Jugoslavien och driver Kosovos folk på flykt kan man kanske tillåta sig att tycka att vi många gånger är lite småaktiga, enkelspåriga och rentav gnälliga här hemma i Sverige. Dubbelbeskattning, ägarlägenheter och privatisering av Vattenfall ligger med förlov sagt inte högst upp på mänsklighetens problemlista. Vänsterpartiets utgångspunkt vad gäller energipolitiken är klar och koncis. Gemensamt med Socialdemokraterna och Centern träffade vi 1997 en uppgörelse för att skapa en grund för en fast och vettig politik. Det har faktiskt gått ganska bra, om jag får säga det själv. Int' lär en förgrämd och av nukleära visioner insnöpt opposition säga som det är, så jag säger det igen: Det går faktiskt ganska bra med energiuppgörelsen. Andelen biobränsle ökar. Fossildelen minskar. Vi skall skära ned på kärnkraftens övertid. Vindkraften växer. Forskning, utveckling och idog energieffektivisering pågår. Miljömärkt el finns att köpa, vilket ger konsumentmakt. Alltfler köper sådan el, inte minst företag som är måna om sin miljöprofil och har en vilja att ta sitt ansvar, och det gör de rätt i. Men visst kunde det vara mer och bättre och dessutom gå fortare och visst finns det stora brister. Målsättningen med energiuppgörelsen har Nils Göran Holmqvist och Eskil Erlandsson redogjort för, så jag hoppar över det avsnittet. Processen för att åstadkomma en absolut nödvändig omställning har dessutom det goda med sig att den ger meningsfulla arbetstillfällen, öppnar för tillväxt och en ny teknologi samt att den breddar för basen för industri och företag som kan ge exportframgångar likt den danska vindkraften. Sist, men inte minst ökar denna process vår livskvalitet och gör framtiden till en ljusare och mer hoppingivande möjlighet, gott folk. Varför då vänta till i morgon när vi kan börja i dag? Ola Karlsson, som under namnet kärnkraft likt en gökunge gödd på anabola steroider tilläts att förväxa sig på 70-talet måste nu under ordnade former bringas till ett slut. Och varför - fullt medvetna som vi är om miljökonsekvenserna - skall vi fortsätta att elda bränslen som ger tungmetaller, cancerogena utsläpp och koldioxid, när det finns alternativ? Arbetet med att vända utvecklingen kräver ett helhetsgrepp och tålamod. Det finns ingen given rak väg, och processen löper inte på räls. Men med tanke på vår samlade kunskap i kombination med förnuft och förstånd borde det vara möjligt att balansera motstridiga krav och intressen på ett sätt som leder någotsånär åt rätt håll. Nå, när vi nu har svarat snällt och fogligt på väckta motioner, vad får vi då höra från oppositionen? Glada tillrop som "Bravo!" eller "Gör mer och fortare!"? Icke, sa Nicke, möjligtvis med undantag av Miljöpartiet, som jag återkommer till. Tvärtom radar moderaterna och deras politiska släpvagnar Folkpartiet och Kristdemokraterna upp den vanliga litanian om försämrad konkurrenskraft för industrin och kapitalförstöring. Ja, både ni och jag har hört den listan till leda. Ni kära moderater och folkpartister säger t.o.m. att kärnkraften är kostnadseffektiv och miljövänlig. Det skulle jag vilja likna vid att frusen krypa ned i ett badkar med varmt vatten en kall och kulen dag, känna den goa värmen och tappa på än mer och än varmare vatten i tron att mer och hetare gör det än goare. Tar man sig inte ur den baljan, gott folk, illa kvickt kan man sluta som en kokt kräfta, både dränkt och grillad. Själv föredrar jag att drunkna levande - hellre det än att bli kokt. Hur många ton högaktivt radioaktivt avfall behövs det innan avvecklingen blir just-in-time för er del? Vi däremot försöker att få hejd på den övertida och onödiga produktionen av radioaktivitet. Ni talar om förtida avveckling. Min slutsats blir att ni har fel på både klockan och almanackan. Det är som en ishockeymatch som domarn blåst av, men ni har inte hört signalen och envisas med att kräva förlängning. Sådant spel kallas för sudden death och det rekommenderas inte. Moderater och folkpartister talar också varmt om elmarknadens välsignelser, om att kraftbranschen själv skall ta det fulla ansvaret för sin utveckling och miljöanpassning. Intressant! Jag tänder på alla stubiner. Kan ni då tänka er att ta upp en diskussion med reaktorägarna om att de i fortsättningen till en större del står för försäkringarna av sina anläggningar? Kristdemokraterna har för en gångs skull inte skrivit ihop sig med sina vänner moderaterna, utan de har plitat ihop en text alldeles själva, och det visar sig ju inte vara så vidare lyckat. Ni säger att den första reaktorn inte får tas ur drift förrän motsvarande mängd el kompenseras med ny tillförsel och sparande. Det är ett förödande statiskt sätt att se på en verksamhet som lever på högspänning. I nästa andetag talar ni om att ni håller med om att försörjningen långsiktigt skall baseras på inhemska och förnyelsebara bränslen. Det tycks som ni sneglat i ert gamla partiprogram från tiden när ni verkligen kämpade för linje 3 och mot kärnkraften. Ert tal om långsiktighet ger mig intryck av att det snarare torde röra sig om evigheten. Funnes det en politisk optiker skulle jag rekommendera kristdemokraterna ett besök där. Nu är det inte säkert att det skulle hjälpa, för ni har hamnat i en mörkblå skuggzon som håller er långt borta från solljuset och klarsynen. Nåväl, några ord om reservkraften och er bristande tilltro till marknadskrafterna. Sedan energiomställningen påbörjades och elmarknaden blev verklighet har flera svenska kondenskraftverk lagts ned, dvs. minst 2 500 megawatt. Vi har alltså haft och har fortfarande en överkapacitet i norra Europa. Vi knyter nu samman energinäten mer än tidigare och skapar en särskild elpool för att handla med el - allt för att effektivisera och få fram de verkliga kostnaderna. Då börjar ni grymta om svensk reservkraft, och man anar att ni vill se ingripande från staten. Snälla svenska staten och stygga danska staten, förstår jag att ni tycker. Har ni gått och blivit planekonomer av något nytt nyliberalt snitt och tappat barnatron på marknadskrafterna? Vi tycker nog att de som säljer elström också skall ansvara för att den produceras och levereras när den behövs och ta betalt för detta. Men då skall vi också få beställd vara när vi behöver den. Sydkraft, Vattenfall och hela gänget som ständigt lovar billigare kilowatt måste visa sig vuxna sina hägrande vinster och därmed reservera s.k. reservkraft utan hjälp från pappa staten. Så några ord om naturgasen och Miljöpartiet. som stod bakom energiöverenskommelsen tog ett fast grepp över energipolitiken 1997. Vi vill sätta stopp för övertida drift av kärnkraft och gå över till en varaktig energi, helst byggd på inhemska och förnybara energikällor. Vi säger klart att Sverige skall följa Kyotoöverenskommelsen vad gäller koldioxid. Naturgas finns redan i systemet längs västkusten och som bränsle i en annan bil och buss. Någon storskalig etablering av naturgasen tror jag definitivt inte på och absolut inte genom vår vedbod nere i Småland. Det som styr detta - med tanke på de former vi har valt för energipolitiken i Sverige - är om energikällan i fråga kan vara ekonomiskt lönsam, inte formuleringarna i dagens text, gott folk. En kommande uppgörelse om energiskatterna är alltså avgörande. En koldioxidskatt ger en balans så att biobränslen och andra alternativa former kan fasa ut både fossila bränslen och kärnkraften. Med gemensamma regler kan vi sedan också ordna så att koldioxidutsläppen minskar i Norden, i norra Europa, ja, i hela vår del av världen. Men vad menar ni med er text? Tänker ni förbjuda naturgasen, den existerande och den kommande eller bara den kommande? Det är en berättigad fråga. Det intressanta med naturgasen är egentligen inte gasen utan snarare Miljöpartiets alla turer. Miljöpartiet vill mer och fortare när det gäller kärnkraften än vi som står bakom energiöverenskommelsen. Det verkar som om ni vill springa ett maratonlopp som ett hundrameterslopp. Samma miljöparti hoppar sedan glatt ned i den politiska sänghalmen ihop med de tre musketörerna från nukleära klubben när vi kommer fram till delfrågan om naturgas. Kamrater och vänner i Miljöpartiet, fundera på trovärdigheten och hållfastheten i er energipolitik! Ert tuvhoppande i dessa frågor påminner mig om ett irrbloss. Eftersom ni gärna vill framstå som förkämpar på energifronten borde ni vara den lugnt blinkande fyren på ett stormigt hav. Men i mina ögon blir det mer av ett irrbloss såsom ni hoppar runt. Tänk bara vilket sällskap du har hamnat i, Ingegerd Saarinen, när du ställt dig bakom reservationen om naturgas. Kom med oss i stället! Vi är faktiskt ett gladare gäng, Ingegerd. Vi ser till helheten. Handen på hjärtat: Är det inte bättre att tillhöra en väl förankrad och jordad ledning, såväl s som c och v-märkt, än de där taniga trådarna som har sin mätartavla fäst vid transformatorn i Barsebäck? Allra sist: Den småskaliga vattenkraften är vi för. Det ingår i energiuppgörelsen att ge lite bidrag för denna länge förbisedda kraftkälla. Det skäms jag inte för, trots Svenska Naturskyddsföreningens bannbullor. Tvärtom tror jag att SNF och ni reservanter på den här punkten har hamnat fel. Att satsa på en varsam restaurering av kvarn och kraftdammar är ett sätt att bevara ett kulturvarv, att värna inte bara öppna landskap utan också industriminnen från pionjäråren. Det ger kanske små men ändå många bidrag från ständigt strömmande vatten till vårt behov av el. Rätt hanterat är det inte bara energi utan också historia och kultur. I dammarna går det för övrigt utmärkt att meta, och de kan dessutom utgöra utomordentliga våtmagasin för att bromsa övergödda vatten på väg till en plågad Öster eller Nordsjö. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets utomordentliga skrivningar. Det enda felet är väl egentligen att utskottet inte föreslår en energiminister och som helst då skulle heta Lennart Värmby.

Fru talman! Lennart Värmby använder som vanligt storvulna och målande ord i talarstolen. Jag sitter och funderar på om inte anledningen till detta är att han faktiskt inte har så ordentliga budskap att komma med. Han står här och skryter med att man genom överenskommelsen har tagit ett helhetsgrepp och att det kräver förnuft och förstånd. Han säger att utvecklingen hittills går så bra. Men Lennart Värmby vet väl precis lika bra som jag att vi i Sverige ökar våra utsläpp av koldioxid och att en snabb avveckling av kärnkraften kommer att leda till ytterligare ökning av utsläppen av koldioxid. Kan man då säga att utvecklingen går bra? Sedan har jag en fråga till. I debatten i december, som Lennart Värmby hänvisade till, talade han om för oss alla i kammaren att avvecklingskostnaderna kommer att få bäras av den lilla människan, konsumenten. Då undrar jag om Vänsterpartiet har försökt att göra en bedömning av hur mycket per år som man tror att t.ex. en barnfamilj klarar att betala för avvecklingen. Finns det över huvud taget några kalkyler?
Fru talman! För att börja med de vackra orden, tackar jag för komplimangen. Men de är inte ämnade att dölja någon brist i själva kärnan i budskapet. Jag hänvisade till Nils-Göran Holmqvist och Eskil Erlandsson, som ju ordagrant har läst upp grunden, nämligen att vi vill fasa ut både uran och fossilbränslebaserad energiproduktion. När det gäller koldioxidutsläppen är det ju den ökade trafiken och inte det som vi kanske mest diskuterar just nu, nämligen el och värmeproduktionen, som står för koldioxidutsläppen i Sveriges land. Jag säger inte detta för att jag vill skylla ifrån mig på något sätt, men man måste naturligtvis räkna in detta på energiförsörjningssidan. Även där är vi för kraftfulla satsningar på alternativ av olika slag. Sedan när det gäller vem som skall betala - ja, vem har fått betala hundra års elström i Sveriges land? När vi nu släppt marknaden fri visar det sig ju att det har varit för höga priser, och de har alla vi konsumenter fått betala. Jag vet inte vilken värld ni kristdemokrater lever i, men jag lever på jordklotet i den ände som heter Sverige. Mig veterligt är det alltid, alltid vi konsumenter, småfolket, som får betala alla räkningar. Så var det när bankerna gick i konkurs eller inte gjorde det därför att vi pumpade in miljarder, och så är det med allting annat också. Vi får betala JAS-plan, även om vi inte vill. Det ville inte jag på den tiden när projektet utvecklades. Visst är det så att vi via skatter eller som konsumenter får betala priserna. T.ex. fick vi de nya TV kanalerna för några år sedan för att det skulle bli så mycket bättre TV-program. Det enda vi fick mer av var en massa reklam, och den får vi betala när vi köper märkesvaror och annat. Så det finns väl ingen omväg där.
Fru talman! Jag får konstatera att jag inte får något riktigt svar på min fråga om hur mycket Vänsterpartiet bedömer att en barnfamilj klarar att betala per år i ökade kostnader. Min enkla matematik säger mig att den siffra som man allt oftare talar om när det gäller avvecklingskostnaden är 9 miljarder. Vi har närmare 9 miljoner invånare i vårt land. Då kan Lennart Värmby räkna ut vad räkningen blir för var och en av oss. Är det realistiskt?
Fru talman! Jag vet inte var ni har fått de nio miljarderna ifrån. Om jag skulle vara lite demagogiskt - det är mig egentligen fjärran att vara det - skulle jag kunna säga: Hur mycket mer radioaktivt avfall, högaktivt och i ton räknat, tål barnfamiljerna och alla andra levande i Sveriges framtid? Vi måste börja den nödvändiga omställningen. Förr eller senare kommer vi ändå att bli tvungna att betala priset. Att skjuta upp skuldbetalningar brukar ju inte vara bra.
Fru talman! När man hör Värmbys inlägg blir man lite förfärad över sättet att tala om svenska företagare. Jag vill från Folkpartiets sida säga att Lennart Värmby har helt rätt i att vi vill ha kärnkraften kvar. Det är därför vi står bakom reservation 4. I sitt inlägg tar Lennart Värmby också upp frågan om Kosovo och det som händer i natt. Att vi vill ha kärnkraften kvar beror på att vi inte anser oss ha några medel för en kärnkraftsavveckling. De måste vi ha i vår vård, i vår skola och i vår omsorg, och troligen behöver vi en hel del för att bistå i Kosovo på grund av det som händer i natt. Energipriset är av stor vikt för oss, inte minst för oss som bor i glesbygden. Vi klarar inte att bli av med några fler arbetstillfällen på grund av höjda energipriser. Uppgörelsen mellan dessa tre partier har god erfarenhet av samarbetet med Centern sedan tidigare. Jag är därför lite ledsen över att Eskil Erlandssons och mitt namn inte står på samma reservation. Vad jag förstår nu beror det på att kärnkraften och fossilgasen i detta ärende på något vis är sammankopplade.
Fru talman! Jag skall börja på det personliga planet. Lika ledsen som du är över var Eskil har placerat sin namnteckning, lika glad är jag över att han har placerat den rätt och i enlighet med energiuppgörelsen. När det gäller arbetstillfällen kan jag tala om att jag sitter med i något som heter Delegationen för energiförsörjning i södra Sverige och har därigenom fått kontakt med en del av företagsamheten i södra Sverige. Jag kan inte förstå annat än att företagsamheten, näringslivet, skulle tjäna på att knyta an till den nödvändiga energiomställningen. Det skulle ge mängder av jobb. Runar Patriksson hänvisar till situationen i glesbygden. Biobränslena kommer ju i stor utsträckning från det avfall som blir kvar ute på hyggen. Det ger alltså årsarbeten runt om i landet, och det minskar importbehovet. Skall man vara lite nationalistisk, och det får man väl vara ibland, så är väl detta bara bra. Den nya teknologin som behövs och alla nya bränslepannor som har byggts och kommer att byggas innebär ju att svensk industri får sysselsättning. Det befrämjar tillväxten. Du har hamnat på fel tåg, Runar.
Fru talman! Biobränsleanläggningarna är bra och dem skall vi bygga vidare på. Men i glesbygdslänen, i skogslänen, är ju skogsindustrin stark. Det var inte länge sedan jag träffade företrädare för stora skogsindustrier som sade att energipriset nu inte får bli ett öre dyrare. Med tanke på omställningstiden för att utveckla nya energikällor tror jag att vi behöver kärnkraften så länge den är säker, miljömässigt billig och bra.
Fru talman! Jag är inte alls ute efter att ta död på den energikrävande industrin. Men den massaindustri, den aluminiumindustri och annat som finns i Sverige och runt om i världen måste ju någon dag - ju förr desto bättre - börja betala det verkliga priset för den energi som de gör av med. Det gäller inte bara Sverige utan det gäller världen. Hur länge har vi råd att till varje pris dunka fram kilowatt som förstör framtiden, som förstör framtidens miljö, som gör luften omöjlig att andas eller som gör jorden som vi går på radioaktiv? Det håller ju inte. Då kan vi i Sverige börja en process. 1997 ingick vi den här överenskommelsen. Vi är bara i början. Det blir en krokig väg framåt - med eller utan narturgasproblematiken.
Fru talman! För det första vill jag säga att jag står bakom alla våra reservationer. Men jag yrkar för tids vinnande endast bifall till reservationerna 3, 4 och 12. Sedan vill jag svara Lennart Värmby. Han säger att vänstern har energipolitiken i ett fast grepp. Ni vill avveckla kärnkraften, men ni har inga planer för mer än den allra första början av avvecklingen. Tycker Lennart Värmby att det är att ha energipolitiken i ett fast grepp? Jag tycker snarare att det låter som någon typ av krampaktighet. Sedan säger Lennart Värmby att vi hoppar på tuvor när vi vill säga nej till ytterligare fossilgasledningar. Det är ju så att vi vill minska användningen av fossila bränslen i Sverige. Då måste man göra så här. Att säga nej till nya stora fossilgasledningar är ganska logiskt. Men hur vill ni i vänstern minska användningen av fossila bränslen? Hur vill ni minska koldioxidutsläppen eftersom ni släpper fram den här typen av energi?
Fru talman! Okej, jag sade att vi har ett fast grepp. Jag kan väl säga att vi har ett halvfast grepp då, för att inte överdriva för mycket. Och det är inte bara vi som har det. Vi är tre parter, tre partier, som har ingått en överenskommelse. Energibranschen i Sverige, och för all del också näringslivet, har länge sagt att det har varit en brist inför framtiden att det inte har funnits någon fast energipolitik som man kan ta bäring på. Det rör sig ju inom energibranschen om stora investeringar. Det är lätt hänt att det trillar i väg till 400-500 miljoner kronor om man skall bygga exempelvis en kraftvärmeanläggning. Det behövs alltså något att bygga på långsiktigt. Den här energiuppgörelsen gör det möjligt att mejsla fram en sådan politik. Men jag menar att det inte riktigt är så där enkelt. Jag har själv demonstrerat och skrikit "Vad ska väck? - Barsebäck!". Nu är vi i alla fall framme vid den första reaktorn och har sikte på den andra. Sedan är det bara tio kvar. Det finns en bok, jag tror att Agatha Christie skrev den, om tio små negerpojkar som försvann en efter en. Siktet är inställt. Grunden är lagd. Vi har klart deklarerat att vi vill ut från och bort från uran som bränsle - och fossila bränslen också. Med det siktet inställt kanske man skjuter ett och annat bomskott, men målet är klart. Då slipper man hoppa tuva som ni gör för att till varje pris lyfta fram er egen politiska profil. Då hamnar ni i Miljöpartiet, när det gäller er reservation om naturgasen, ihop med det verkliga dödgrävargänget i fråga om kärnkraften, de som vill krama reaktorerna tills de självexploderar. Det är inte trovärdigt.

Fru talman! Eftersom jag inte är Gud Fader kan jag inte garantera något till hundra procent. Men i botten finns den här energiuppgörelsen som tre partier har. I den står det talat om att vi inte bara skall behålla utan också utveckla den befintliga naturgasen på västkusten. Det är vi i full färd med att försöka åstadkomma. Bara en tredjedel utnyttjas energimässigt på den ledningen. Två tredjedelar återstår. En storskalig introduktion är inte aktuell - nej, definitivt inte. Vad jag kan förstå av det här rysk-finska projektet letar de efter någonstans att dra en ledning för att lösa Europas koldioxidproblem. För naturgasen är ju klart mycket bättre än olja och kol. Ur det europeiska perspektivet är alltså naturgasen att föredra framför dessa bränslen. Då har man sett att det finns en lucka här uppe i Norden. Det finns naturgas i Norge och det finns i Ryssland. Om man slår ihop de ledningarna kan man dra dem antingen i Östersjön eller på den svenska landbacken. Då föredrar jag definitivt att man lägger dem på Östersjöns botten.

Fru talman! Jag vill något beröra ett par områden i det betänkande som vi nu diskuterar. Det första är kärntekniklagen och tankeförbudsparagrafen. Bernadotteska biblioteket på slottet under mellandagarna talade om forskningens frihet m.m. yttrade en av forskarna sig ungefär så här: Jag har lärt mig att det finns en lag i Sverige som förbjuder forskning. Minst lika intressant som yttrandet var hans kroppsspråk. Ganska korpulent tar han tag i stolens armstöd och häver sig upp i halvstående för att markera sin oerhörda förvåning över att en sådan lag över huvud taget är möjlig i ett land som Sverige. För Forskarsveriges skull, för alla teknikers skull - jag är själv tekniker och jag är faktiskt kärnkraftsvänlig - yrkar jag bifall till reservation 7 om att få bort 6 § i kärntekniklagen. Så, fru talman, över till det andra området, naturgasnät i Sverige, alltså hemställans mom. 2 och reservation 4. Vi kristdemokrater har ingen motion i denna fråga men vi ställer oss bakom motionerna N228 och Till en som har frågat tidigare vill jag säga: Det handlar inte om det etablerade gasnätet i västra Skåne och på västkusten. Utnyttja det så effektivt som möjligt! Frågan nu gäller huruvida gas, rysk gas, skall transiteras genom Sverige till det kontinentala gasnätet. Om denna etablering tillåts vill jag se den politiker som kan förhindra att gas tas ut till stora köpare på ledningens väg genom Sverige. Jag fick i ett interpellationssvar av näringsministern i mitten av februari helt klart för mig att han ville hålla alla dörrar och alla möjligheter öppna för denna gasledning. Därmed är det enligt min och många andras mening tämligen lätt att etablera billig fossilgas i ett storskaligt system till hugade svenska köpare. Jag tolkar också utskottsmajoritetens beslut i den riktningen. När jag läste texten kunde det för mig lika gärna ha sagts att det för närvarande inte är aktuellt med en storskalig introduktion av naturgas i Sverige. Orden "för närvarande" saknas, men jag kan inte låta bli att tänka dem när jag läser. När jag därtill registrerar den alltmer intensifierade lobbyverksamheten av fossilgasens intressenter förstår jag att Näringsdepartementet och socialdemokraterna inte för närvarande vill stänga några dörrar - i alla fall inte förrän man vet hur det blir med avvecklingen av Barsebäcksverket och huruvida vi klarar den utan elbrist. Till Nils-Göran Holmqvist vill jag gärna säga ett par ord för att friska upp hans minne. Maria Gårding Wärnberg från Näringsdepartementet berättade på ett seminarium i måndags om att statsministrarna runt Östersjön träffades i Bergen i juni månad i fjol. Där kom man överens om den s.k. Bergenrapporten från maj 1998. I den talar man om att man skall etablera ett naturgasnät runt Östersjön. Då fanns det ingen reservation från socialdemokraterna. Jag vill också till Eskil Erlandsson säga att det förvånar mig när jag hör att han så kategoriskt säger att vi inte skall ha någon rörledning genom Sverige. Lennart Daléus har gått ut kraftfullt i sitt ställningstagande mot gasledningen vid ett besök i Älmhult i början av året. Och för några dagar sedan sade centerledamoten i näringsutskottet ja till att vara med på något som Socialdemokraterna så intensivt har deklarerat, bl.a. genom statsministern, att man kan tänka sig, nämligen en fossilgasledning genom Sverige. Är det ett angeläget allmänt intresse? Jag vill be vännen Eskil Erlandsson att bättre förklara hur man tänker rösta i morgon? Tänker man säga ja till reservationen?
Fru talman! Utbildningsutskottets ledamöter får ursäkta att jag går upp i replik. Jag brukar normalt inte göra det på efteranmälda icke huvudtalare för ett parti. Men jag känner mig tvingad till det. Jag skulle vilja ställa en fråga till Harald Bergström. På vilket sätt är reservantskrivningen ett säkrare nej till en storskalig fossilgasintroduktion i Sverige och en rörledning genom Sverige? På vilket sätt är den skrivning som Harald Bergströms partiföreträdare har skrivit på säkrare?
Fru talman! Jag skall gärna förklara det. När jag kom in i riksdagen 1991 var jag inte van vid sättet att uttrycka sig lagtekniskt och med sådana formuleringar. Jag fick snabbt lära mig skillnaden mellan vad som menas med bör och vad som menas med skall. Det är mycket stora skillnader. Om man talar om särskilda skäl och synnerliga skäl, så är det mycket stor skillnad mellan dem. Utskottet konstaterar att även om naturgasen är det minst miljöstörande fossila bränslet är det inte aktuellt med en storskalig introduktion av naturgas eller en ny naturgasledning inom Sverige. Det sägs alltså att det inte är aktuellt. Enligt utskottets uppfattning bör riksdagen bekräfta att 1993 års beslut om riktlinjer för den svenska klimatpolitiken står fast. Utskottet avvisar alla planer på en storskalig introduktion av naturgas, fossilgas. Har inte Eskil Erlandsson lärt sig mer av lagspråk, då undrar jag.
Fru talman! Det börjar nästa bli en semantisk diskussion. Men Harald Bergström måste ju vara medveten om att riksdagen i detta fall bara kan göra ett uttalande. Det är regeringen som har koncessionen i sin hand. Då anser jag att det är ett säkrare nej att vara tillsammans med regeringspartiet, underordnad en energiuppgörelse bestående av tre partier, och därtill ha regeringspartiets företrädare i riksdagen med sig och dessutom ha fått ett uttalande från landets miljöminister. Det kan inte bli mer kassaskåpssäkert än vad majoritetens uttalande är.
Fru talman! Det är ett väldigt dåligt lås på det kassaskåpet med tanke på vad som nu "lobbas" och hur intensivt det sätter i gång och med tanke på de överläggningar som jag vet och har fått bekräftat har förts på Näringsdepartementet innan det här rysk-finska konsortiets ingenjörer gav sig ut till länsstyrelserna och diskuterade rörledningens dragning. Det är inte ett dåligt lås när man hör om överenskommelsen i Bergen om ett Östersjöns integrerade gasnät. Jag kan därtill lägga ännu ett uttalande, nämligen det som de baltiska energiministrarna gjorde när de träffades i Stavanger. De talade då om ett el och gasnät runt Östersjön. Här finns alldeles för många nycklar till låset i kassaskåpet för att jag skall känna mig trygg. Då är jag i mycket bättre sällskap när jag säger nej och direkt avvisar en gasledning som dessutom omöjligen kan anses vara ett angeläget allmänt intresse.
Fru talman! Jag hade inte heller tänkt att gå i svaromål med Harald Bergström. Men med tanke på hemmapubliken i Småland - både Harald Bergström och jag är från Kronoberg - måste jag ändå ställa en fråga till honom och få detta med i protokollet. Tänker Harald Bergström åka hem efter denna debatt och utan att rodna påstå att det hänglås som han har formulerat i reservationen skulle vara bättre och att det finns färre nycklar till det än det som Eskil Erlandsson, jag och Nils-Göran Holmqvist står för, tre partier som 1997 ingick en energiöverenskommelse som är långsiktig och inte bara tar upp naturgasen, som ju är en liten del av den svenska energiförsörjningen? Alltså, tänker Harald Bergström utan att rodna åka hem och påstå ute i den s.k. bush-propagandan att han skulle stå för säkrare lås?
Fru talman! Jag rodnar verkligen inte. Men jag kan inte låta bli att tänka på att Lennart Värmby rodnar redan från början. Han är ju röd till färgen.
Fru talman! Nu handlar det ju inte om färgsättningen på mitt rodnande anlete. Och om man skall gå efter utseendet lär det ge fler personkryss än många andras. Men bortsett från det vill jag återigen säga följande till Harald Bergström. Tänker Harald Bergström åka hem och på LRF-möten och i andra sammanhang där vi bjuds in på fullt allvar påstå att det yttrande som ni gör, de raderna av text, på något egentligt sätt hindrar naturgasens introduktion i Sverige? Detta är ganska avgörande om han påstår att denna text skull hindra detta. Den texten är ju ingen lag, den är ett uttalande från denna församling som ni föreslår. De lagar som finns kan olika bolag och företag hänvisa till när de vänder sig till myndigheter och då få sin sak prövad i miljökoncessioner och annat. Det är ju det som avgör bl.a. energibranschens eventuella investeringar oavsett vilket bränsle man tänker använda. Påstår Harald Bergström att den texten skulle vara ett hänglås som försäkrar allmogen i Småland att det inte blir en naturgasledning på deras marker?
Fru talman! Jag tänker inte bara åka hem och vara glad att få tala om det, utan jag tänker göra det med stor frimodighet. Och jag hoppas att journalister som är närvarande i kväll i kammaren hjälper mig att skriva detta. Det är faktiskt på det sättet, Lennart Värmby, att även de uttalanden som ett utskott gör i ett betänkande betyder något när de läses av regeringens representanter. Så jag är faktiskt frimodig när jag säger att det lås som vi sätter på etableringen av denna fossilgasledning är betydligt effektivare och har minst ett sjutillhållarlås för att denna gasledning inte skall komma till stånd, som icke är ett angeläget intresse i Sverige. Det är vår koldioxid det handlar om, inte Europas. Men jag håller med Lennart Värmby om att den kan dras på Östersjöns botten. Ett sådant beslut skall jag gärna medverka till.

Fru talman! Av samma skäl tänker inte heller jag förlänga debatten i kväll. Jag hänvisar till betänkandet och yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan i betänkandet och avslag på de reservationer som finns.

Fru talman! Utbildningsutskottet har behandlat ett fyrtiotal yrkanden som rör jämställdhet inom utbildningsväsendet. Vi får återkomma till den debatten, som det är viktigt att föra. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Fru talman! Jämställdhetsfrågorna ligger oss i Vänsterpartiet mycket varmt om hjärtat. Trots att vi har en hel del att säga om de sakerna avstår jag från det. Jag yrkar bifall endast till två av våra reservationer. Den ena gäller utvärdering av jämställdhetsplaner inom högskolan. Jag avser reservation nr 4 under mom. 12. Den andra reservationen handlar om granskning av läromedel ur ett könsperspektiv. Det gäller reservation nr 7 under mom. 24.

Fru talman! Distansutbildningen är, som vi hört, viktig men jämställdhetsfrågorna är minst lika viktiga. Självklart står jag bakom samtliga kristdemokratiska reservationer men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1 under mom. 3.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 under mom. 11 som handlar om studenters jobb i jämställdhetsarbetet och om att vi behöver en liknande jämställdhetslag inom högskoleförordningen.
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 5 under mom. 19. Jag vill dock tillägga att jag är väldigt kritisk mot den här planeringen av kammarens arbete. Redan när man såg anmälningarna till talarlistan kunde man se att tidsprogrammet skulle spricka. Inte blir det bättre av att man lyfter de här debatterna till morgondagen, för de kommer mycket sent på dagen också då. Därför har vi kommit överens om att lägga upp det hela på det här sättet. Tyvärr är det inte första gången som detta händer. I höstas blev det hackmat, eller pyttipanna, av den debatt som vi förde därför att vi inte fick lägga upp den på det sätt som vi ansåg logiskt. I stället fick vi foga oss i kammarkansliets uppläggning. Då blev det hela helt misslyckat. Sedan fick vi en mycket sen debatt som vi kortade ned, dock inte fullt så mycket som vi gör i kväll. Nu ser vi resultatet. Jämställdhetsfrågorna är viktiga frågor men dem får vi uppenbarligen driva utanför det här huset. Jag beklagar om debattforumet flyttar från riksdagen till andra forum. Därför vädjar jag till fru talmannen att ta upp den här planeringen i talmanskonferensen.

Fru talman! Om jämställdhet kan man debattera länge men man bör välja sin tid för debatten. Den tiden är inte sent på kvällen. Därför nöjer jag mig med att yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Också jag skall yrka bifall endast vad gäller några av våra motioner. Den första handlar om planeringsunderlaget för planeringstalen för examination av olika kategorier lärare. Jag yrkar således bifall till reservation nr 9 Jag yrkar också bifall till reservation nr 9 under mom. 78 som handlar om omställning av FOA:s verksamhet. Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 5 under mom. 66 som handlar om basåret på högskolan.
Fru talman! Vi vill gärna diskutera forskning och högskolor i samband med den proposition som förväntas komma. För tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation 2 under mom. 2 men självklart står vi också bakom våra övriga reservationer.
Fru talman! Också jag instämmer i det som Barbro Westerholm tidigare sade här i talarstolen om de tråkigheter som blir i och med inskränkandet av debatterna. och till reservation 3 under mom. 16. Men givetvis står jag och övriga i Centerpartiet bakom alla yrkanden men vi nöjer oss med de som här har framförts.
Fru talman! Det är ett omfattande betänkande med Vi förutsätter att vi, när vi sedan skall debattera Forskning 2000-utredningen, Funkisutredningen och andra stora ärenden, får en bättre placering.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

Fru talman! Jag delar de kritiska synpunkterna. I syfte att bevara den höga tekniska kompetens som finns i Karlskogaregionen, som är speciellt viktig med tanke på den sannolika omstruktureringen av försvaret och försvarsindustrin, reserverar jag mig till förmån för reservation 5, delvis, under mom. 10, rörande tillkomsten av en universitetsfilial i Karlskoga.

Herr talman! Socialutskottets betänkande handlar om en strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Det är ett steg framåt att Sverige nästan tio år efter att vi ratificerade barnkonventionen äntligen har tagit fram en strategi för att också förverkliga den. Strategin innehåller också många bra saker. Där pekas bl.a. på att barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som rör barn. Man talar om behovet av utbildning av grupper av statlig personal, om en förstärkning av Barnombudsmannen i syfte att stärka dess roll i genomförandet av barnkonventionen och en rad andra mycket positiva åtgärder. Vi i Vänsterpartiet tycker att det här är bra åtgärder men menar att de inte är heltäckande och därmed inte heller tillräckliga. Vi menar att barnkonventionen i dess helhet borde inkorporeras i svensk lagstiftning för att kunna hävdas och tillämpas på alla beslutsnivåer och inom alla områden. Den strategi som redovisas i betänkandet tar i första hand sikte på den statliga nivån. När det gäller andra nivåer och beslutsfattare skall Barnombudsmannen hjälpa till, dvs. driva på så att bl.a. kommunerna tar fram planer på hur de avser att förverkliga barnkonventionen. Om man tittar närmare på läget i Sverige kan man konstatera att tio år efter att barnkonventionen ratificerats har endast en fjärdedel av Sveriges kommuner behandlat barnkonventionen på något sätt. Med den takten skulle det dröja 30 år till innan vi har fått genomslag när det gäller barnkonventionen och barnens rättigheter i landets samtliga kommuner. Vi anser att om man vill ha ett snabbt genomslag för barnens rättigheter inom alla områden skall barnkonventionen införlivas, inkorporeras, i svensk lagstiftning. Majoriteten avvisar detta och säger att transformering är den bästa vägen. Vi har två skäl till att inte tro på den vägen. Det ena skälet är att vi tror att det tar för lång tid. Det andra skälet är att en transformering aldrig kommer att bli heltäckande. Vi har pekat på att Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är en konvention som har inkorporerats i svensk lagstiftning, tekniken har alltså redan använts en gång. Då gjorde man det med motivet att det var en sådan viktig konvention att man skulle göra på det sättet. Vi menar att även barnkonventionen är en viktig konvention. Jag vill därför rikta frågan till statsrådet Maj-Inger Klingvall: Anser statsrådet att barnkonventionen är en lika viktig konvention som Europakonventionen om mänskliga rättigheter? Om statsrådet gör det, varför skall inte barnkonventionen behandlas på samma sätt och inkorporeras? Eller anser statsrådet att barnens rättigheter väger lättare än vuxnas? Jag tycker att det vore bra om vi fick svar på de frågorna. Det andra motivet som man anför för att inte inkorporera barnkonventionen är att den är av allmän karaktär och att den behöver tolkas. Det vill man inte överlåta till domstolarna. Vi menar att det inte finns någonting som hindrar att riksdag och regering vid sidan av inkorporeringen beslutar om föreskrifter som går längre än konventionstexten. Därmed motverkas risken att konventionen tolkas alltför snävt av domstolar och myndigheter. Vi vill lägga en heltäckande lagstiftad grund för barnens rättigheter i samhället och har föga förståelse för dem som i stället väljer att riskera att det uppstår luckor i skyddet i den lagstiftning som skall förverkliga barnkonventionen i Sverige. I dag finns det stora grupper av barn i Sverige som inte får de rättigheter som konventionen stadgar. Det handlar bl.a. om flyktingfamiljer. Barnfamiljer som har splittrats på grund av krig har mycket svårt att återförenas i Sverige. Tusentals barn väntar på besked om uppehållstillstånd år efter år. Jag träffade själv en barnfamilj som väntat i sju år på flyktingförläggningen i Gimo. Vad är det nu som står i artikel 13? Jo, barnets bästa skall alltid komma i första rummet. Sju år av oviss väntan, är det barnets bästa i första rummet? Vi har i vår motion föreslagit att asylsökande barn som väntat i två år skall få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det har avvisats. Vi har också föreslagit att varje barn skall ha rätt till ett medborgarskap, allt i enlighet med barnkonventionen. I Sverige finns i dag statslösa barn. Vi menar att medborgarskapslagen skall ändras så att statslösa barn kan få permanent medborgarskap ett år efter att de har fått permanent uppehållstillstånd. Vi har också lyft fram barn till missbrukande föräldrar och andra som är i riskzonen. De behöver särskilt uppmärksammas. I spåren efter 90-talets åtstramningspolitik har dessa barn glömts bort. Resurser till BUP, barn och ungdomspsykvård, har dragits ned, liksom socialtjänstens resurser och elevvårdande personal i skolan. Barn drabbas när resurser skärs ned, särskilt de utsatta barnen. Vi står därför bakom flera reservationer som gäller just dessa utsatta barn. Vi beklagar att en majoritet i utskottet inte ens vill ställa sig bakom en utredning om de här barnens situation. Vänsterpartiet har i många år drivit kraven på en allmän förskola. Vi menar att det stämmer illa med barnkonventionen att barn skall tvingas lämna sin invanda sociala miljö, sina kompisar, bara för att mamma eller pappa blir arbetslös. Ytterst sällan förstår barnet varför det skall straffas för att dess föräldrar är arbetslösa. Vi tycker inte heller att det är rimligt att barn som får ett syskon skall tvingas lämna sin barngrupp om barnet självt och föräldrarna vill att det skall ha kontakt med sin gamla invanda miljö. Den synen, att förskolan är till för föräldrarnas eller samhällets skull för att frigöra arbetskraft och att barnen skall åka in och ut ur förskolan som en jojo saknar helt och hållet barnperspektiv. Vi menar att förskolan skall vara tillgänglig för alla barn, även flyktingbarn. Det är de enskilda föräldrarna som skall ta ställning till om barnet skall vara på förskolan eller inte. För Vänsterpartiet är det här en mycket prioriterad fråga. Dessvärre har utskottet avstyrkt vår motion. Men vi är helt övertygade om att det här sättet att sortera barn efter föräldrarnas förvärvsarbete kommer att försvinna ur historien även om det inte sker med ett riksdagsbeslut här i dag. Betänkandet innehåller även en rad andra motioner. Bl.a. föreslår utskottet med anledning av en miljöpartimotion en ändring i socialtjänstlagen för barn som har omhändertagits eller av andra skäl skall placeras. I första hand skall det övervägas att omplaceringen skall ske hos någon anhörig eller närstående. Lagen ändrades så sent som den 1 januari 1998, då utskottet sade att vid placering av barn bör i första hand övervägas anhörig eller närstående. Vänsterpartiet var mycket aktivt när det gällde att genomdriva den förändringen. Nu har lagen gällt i drygt ett år, och vi önskar att den hade utvärderats för att se om lagändringen har fått den önskade effekten, dvs. att barnen i första hand placeras hos anhöriga. Vi har under utskottets behandling förstått att det trots allt finns starka skäl för att redan nu förstärka lagstiftningen, och vi står därför bakom lagändringen. Men vi har i ett särskilt yttrande markerat att vi vill att lagändringen utvärderas och att utvecklingen på området följs noga. Vi har också i ett särskilt yttrande pekat på att familjerådslag bör utvecklas och prövas i många kommuner, även om vi, liksom utskottets majoritet, inte är beredda att lagstifta om detta i nuläget. Herr talman! Vänsterpartiet har ytterligare ett antal reservationer fogade till betänkandet. En sak är gemensamt för dessa reservationer, nämligen att vi försöker förstärka arbetet för barnens bästa ur ett barnperspektiv. Det handlar om flickor som utsatts för sexuella övergrepp, om utbildning av familjehemsföräldrar, om ungdomsmottagningar, om föräldrarådgivning m.m. Vi menar att strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter har sina förtjänster men också sina brister. Det återstår mycket innan alla barn i Sverige har samma rättigheter och lika värde, där ingen diskrimineras och där barnens bästa alltid skall komma i första rummet. Det största steget vi kan ta, som jag inledningsvis sade, vore att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning. Så länge som det inte sker riskerar vi faktiskt att FN:s barnkonvention kommer att förbli en papperstiger och till intet förpliktande. Måtte så inte ske. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga av Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinning nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1

Herr talman! I dag skall vi debattera barnkonventionens förverkligande i vårt land. Det är ett i stort sett enigt utskott som står bakom regeringens förslag som presenterades i proposition 1997/98:182. Men på ett par punkter har vi moderater en avvikande mening, vilket förs fram i reservationer. Den 11 mars 1999, för inte så länge sedan, kunde vi i denna kammare höra statsrådet Maj-Inger Klingvall säga följande: "Föräldrarnas ansvar för barnet löper som en röd tråd genom barnkonventionens sakartiklar." Jag kan inte annat än hålla med statsrådet i hennes tolkning av barnkonventionen. Föräldrarnas oavvisliga rätt till sina egna barn och makten att påverka utformningen av vården och omsorgen av och om de egna barnen är någonting som vi moderater anser är en central och viktig del av ett civiliserat samhälle. Vi moderater kan därför biträda konventionens texter utan några betänkligheter. I konventionens inledning sägs följande: "Konventionsstaterna, som är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barnets utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället." Som jag redan har sagt, vi moderater står bakom konventionen. Det gjorde vi redan då konventionen för första gången var förmål för behandling i riksdagen, våren 1990. Vi ansåg dock då, och vi anser fortfarande, att Sverige inte till fullo ger familjerna förutsättningar att själva kunna bestämma om vården och omsorgen om de egna barnen och att vi därför inte fullt ut lever upp till konventionen. Vi menar att familjerna inte ges full möjlighet att välja t.ex. barnomsorgsform. Vi anser att det innebär att Sverige inte fullt ut uppfyller t.ex. konventionens artikel 18, punkt 2, som stadgar följande: "För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn." Enligt socialdemokraterna innebär detta att kommunal barnomsorg skall komma i första hand och familjerna skall vara hänvisade till endast en omsorgsform. För mig som moderat finns en annan tolkning, nämligen den att det offentliga skall garantera omsorg men att valet är den enskildes, inte politikernas. Därför har vi också förslag om garanterad valfrihet inom t.ex. barnomsorgen, avdrag för styrkta barnomsorgskostnader och vårdnadsbidrag. Det finns en stor skillnad mellan oss moderater och vår tro på den enskilda familjens möjlighet och självklara rätt att forma sina egna liv och socialdemokraternas monopoltänkande. Det är ett tänkande som innebär att politiker alltid vet vad som är bäst för den enskilde. Om detta har vi debatterat och kommer att debattera mycket. Det är jag övertygad om. Låt mig i stället koncentrera mig på betänkandet från ett moderat perspektiv. Herr talman! Som jag redan har antytt är vi i stort eniga om huvuddragen i betänkandet. Men det finns några viktiga skillnader där vi moderater dessutom fått gehör för våra synpunkter. På två mycket väsentliga punkter har vi lyckats nå enighet i utskottet. Den första punkten gäller anhörigas medverkan vid omhändertagande. I dag är det inte ovanligt att barn placeras i okända familjehem, trots att en placering hos t.ex. mor eller farföräldrar skulle vara möjlig. Även om socialtjänstlagen nu säger att man bör pröva om en familjeplacering är möjlig, är det inte ovanligt att släktingar inte ges denna möjlighet. Socialutskottet besökte Östergötland i början på denna vecka och fick då en grundlig redovisning av hur länsstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsansvar ser på familjehemsplaceringar. Man hade där skrivit en rapport, Familjehemsplaceringar - barn och ungdomar placerade i släktinghem och andra nätverkshem. Där konstaterar socialkonsulenten med tillsynsansvar att trots att internationell och svensk forskning visar att släktingplacering kan vara att föredra sett i ett livsperspektiv, utgör släktingplaceringar i Östergötland bara 22 % av placeringarna och i det jämförbara länet Jönköping 20 %. Bo Vinnerljung har tittat på den svenska forskningen om fosterbarnsvård, och har konstaterat att de senaste 30-40 åren har andelen placerade i släktinghem sjunkit - från hälften till nu 20 %. Trots detta har forskningen visat att omplaceringar från släktinghem i stort sett inte har förekommit. Det finns en stark stabilitet. Placeringar i släktinghem är därvid stabilare. De släktinghemsplacerade barnen har haft en bibehållen kontakt med sina biologiska föräldrar, som inte motsvaras av den kontakt som har funnits mellan föräldrar och barn i traditionella familjehem. Vinterhed finner i en rapport från Barnen i krisprojektet att fördelar med släktinghemmen är att kontakten mellan barn och föräldrar upprätthålls bättre. Barnen slipper bygga upp en ny identitet från grunden. Detta är viktiga konstateranden, och det finns stöd för detta i både internationell och svensk forskning. Trots det kan vi se att antalet familjehemsplaceringar minskar. Socialkonsulenten säger att ett av skälen till att det har blivit denna snabba förändring är att socialarbetare är skeptiskt inställda till släktingar som familjehemsföräldrar. Mot den bakgrunden är det viktigt att i dag skärpa lagstiftningen. Socialkonsulenten tycker att det är bra med denna skärpning av lagstiftningen, så att socialtjänsten alltid ges i uppdrag att i första hand titta på vilka möjligheter det finns för familjehemsplacering hos en nära anhörig eller annan anhörig. Det är bra att utskottet är enigt, även om det fanns en viss motvilja hos socialdemokrater och vänsterpartister, vilket kommer till uttryck i ett särskilt yttrande. Det innebär att socialtjänsten i första hand skall överväga om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående.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 Den skärpning av lagen som vi kommer att få den 1 juli i år är därmed viktig och kommer att betyda att barnets bästa sätts i centrum i ännu högre grad än vad som är fallet i dag. Den andra punkt där det råder enighet i utskottet och som har sin grund i ett förslag från riksdagens tvärpolitiska barngrupp är den utredning som utskottet beställer av regeringen om barn vars föräldrar har delad vårdnad och där barnet växelbor hos båda föräldrarna. Studierna skall särskilt se på hur små barn påverkas vid växelvis boende och hur föräldrarna bäst kan informeras och stödjas så att barnens behov får styra hur boendet och umgänget utformas. Låt mig avslutningsvis kommentera en av de reservationer som vi har avgivit. Det gäller reservation 18 under mom. 25 om ett återinförande av barnavårdslagens 26 §. Skälet till att vi anser att socialtjänstlagen bör utökas och förändras med en formulering liknande den som återfanns i den gamla barnavårdslagen är att vi ytterligare vill betona det som barnkonventionen betonar, nämligen familjens centrala roll. Barnavårdslagens 26 § innehöll fyra punkter som rör den situation då ett barn riskerar att hamna snett. Redan från början är familjens roll central, eftersom lagen stadgade att hela familjen skulle involveras redan från början. Utgångspunkten i 26 § var att familjen utgör en helhet och att ett barn först undantagsvis skall skiljas från sin familj. Först som en sista utväg fanns ett omhändertagande som en möjlighet. Genom denna bestämmelse bevarades och respekterades familjen som en enhet och viktig resurs för att anpassa barnet till ett normalt liv igen. Man kan säga att denna paragraf på sätt och vis faktiskt liknar de familjerådslag som används i alltfler kommuner med mycket positiva resultat. Vi moderater anser att denna frivilliga verksamhet som finns på ett antal håll i Sverige bör bli normgivande för arbetet med barn som riskerar att fara illa och anser därför att socialtjänstlagen bör kompletteras med en bestämmelse motsvarande 26 § i den tidigare barnavårdslagen. Mot den bakgrunden yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 18 under mom. 25. Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation

Herr talman! Mot bakgrund av vad som nu händer i Europa känns det angeläget att få vara med och besluta om en strategi för genomförandet av barnkonventionen i vårt land. Barnen är oavsett bakgrund vår framtid. För att barn skall utvecklas till trygga medborgare gäller det att vi tillsammans bygger ett samhälle som tar hänsyn till människans grundbehov av kärlek, trygghet, tillit, stabilitet, identifikation, lärande och utveckling. Barn skall respekteras. Det är det grundläggande budskapet i konventionen om barnets rättigheter. Att ha ett barnperspektiv på samhällsfrågorna innebär också att respektfullt lyssna på barn och våga använda deras idéer när samhället utformas. Om vi vuxna antar denna utmaning kommer vi att få lämna många invanda föreställningar och tankemönster. Att sätta barnen först är också att ge möjlighet till föräldrar och barn att få mer tid tillsammans. Då måste de olika regelsystemen för föräldraförsäkring, barnomsorg och rätt till tjänstledighet samverka på ett flexibelt sätt. En jämnare fördelning mellan förvärvsarbete och omsorg om barnen skulle få positiva effekter för familjerna och samhället. Familjestabiliteten skulle öka, och kontakten mellan föräldrar och barn skulle förbättras. Om man ser till barnets bästa bör alla politiska förslag bedömas utifrån att stärka familjen. Kristdemokraterna stöder socialutskottets syn att det är utomordentligt angeläget att barnkonventionen tillämpas och får genomslag på alla nivåer i samhället. Vi anser också att Barnombudsmannen bör få i uppgift att årligen rapportera till riksdagen hur förverkligandet av barnkonventionen fortskrider. Herr talman! Svenska barn är bland de friskaste i världen. De flesta mår bra och lever sannolikt under betydligt bättre förhållanden än någon tidigare generation någonsin gjort. Trots detta finns det barn och unga som inte mår bra utan far illa på olika sätt. Att de svenska barnen anses vara bland de friskaste i världen åsyftar främst det faktum att den fysiska hälsan förbättrats. Det finns dock tecken på att den psykiska ohälsan ökar. Både pojkar och flickor upplever mera huvudvärk, magont, trötthet och nedstämdhet. Kristdemokraterna anser att regeringen snarast bör presentera ett åtgärdsprogram för att möta de problem som den psykiska ohälsan hos barn orsakar. Fler barn än någonsin kontakter BRIS och berättar om övergrepp. Den som kränker ett barn kan själv ha varit försummad som barn och saknar förmåga att känna empati. Vi anser att en aktionsplan bör tas fram mot sexuella övergrepp på barn. Inga föräldrar skall behöva känna rädsla eller oro för att lämna sina barn till dagis eller fritidsaktiviteter. Vi har utvecklat våra skäl i reservation nr 10, och jag yrkar bifall till den. I övrigt står vi kristdemokrater naturligtvis bakom alla våra reservationer. Jag är mycket nöjd med utskottets bedömning angående placering av barn och stöder av hela mitt hjärta Miljöpartiets yrkande att ordalydelsen i 22 § Detta har länge varit en av Kristdemokraternas hjärtefrågor. I den kristdemokratiska familjesynen är familjen en del i ett nätverk av människor i flera generationer. Släktingar och vänner är viktiga när barn och ungdomar behöver andra vuxna än föräldrarna att identifiera sig med. Det skall inte vara så som en släkting till två barn beskrev en situation för mig. På grund av att föräldrarna inte kan enas om vårdnaden av barnen är socialtjänstemannens åsikt att det bästa för dessa barn, som bor på västkusten, skulle vara att placeras i ett fosterhem i mellersta eller norra Sverige. Konsekvensen för dessa barn skulle bli att de bestraffas med att skiljas från mor och farföräldrar och övrig släkt. Placering av barn hos släktingar måste ses över tiden, ur ett livstidsperspektiv. Naturligtvis motsätter vi oss inte att en sedvanlig utredning görs. Det är nödvändigt att uppvärdera föräldrarollen. Barnen har rätt till båda sina föräldrar, och varje familj måste få en reell chans att få hjälp när det krisar. De s.k. familjerådslagen sätter familjen i fokus. Det innebär att familj, släkt, vänner och andra personer som står barnet nära, den s.k. utvidgade familjen, träffas för att diskutera barnets problem och ta fram en handlingsplan. Barnets behov sätts i fokus. Kristdemokraterna stöder idén om familjerådslag och att de leds av en oberoende samordnare som står fri från de sociala myndigheterna. Min förhoppning är att kunskapen om barnkonventionen skall leda till att tillämpningen och de politiska besluten ute i kommunerna skall ha barnens bästa för ögonen. Vår inställning, att familjerådslag bör ingå i kommunernas barnoch familjestödjande arbete, framgår i det särskilda yttrande som finns i betänkandet. Att utskottet stöder den flerpartimotion som har sin grund i riksdagens tvärpolitiska barngrupp och som Inger Davidson tagit initiativ till om att studier snarast bör genomföras beträffande hur små barn påverkas vid växelvis boende välkomnar vi kristdemokrater. En sådan kunskap underlättar när det gäller att stödja föräldrar så att det blir barnets behov som får styra hur umgänget utformas efter en separation.

Herr talman! De allra flesta barn i Sverige har det materiellt mycket bra och har engagerade föräldrar. Men det finns även stora grupper av barn som har det svårt och som befinner sig i utsatta situationer. Det är barn som lever i familjer där psykisk ohälsa, missbruk eller misshandel förekommer och barn som utsätts för övergrepp av olika slag. Risken är stor att många barn får en ogynnsam utveckling som kan leda till missbruk, kriminalitet och psykiska störningar. Barn måste få känna trygghet. De måste mötas med respekt, och de måste uppleva gemenskap, delaktighet och tillit. Vi har alla ett stort ansvar för att ge våra barn bästa tänkbara uppväxtmiljöer med mycket kärlek och omsorg och fria från våld och droger. Det är viktigt att det finns en gemensam grundsyn för allt arbete med barn och ungdomar. FN:s konvention om barns rättigheter skall vara den självklara utgångspunkten. Dess grundsyn om barns rätt att åtnjuta respekt för sina rättigheter, principen om barns bästa, om vikten av att lyssna till barnet och om dess rätt till liv och utveckling skall genomsyra alla beslut som rör barn. Lagstiftningsarbetet pågår med Europarådets konvention on the exercise of children's rights. Det är olyckligt att ratificeringen dröjer. Centerpartiet vill påskynda detta arbete, vilket också framgår av reservation nr 6. Herr talman! För inte så länge sedan offentliggjorde FN:s kommitté för barns rättigheter sina uppfattningar om den svenska barnpolitiken. Den pekade på att regeringen bryter mot FN:s barnkonvention på flera väsentliga punkter. Besparingarna har slagit för hårt på barnen. Barn till arbetslösa får ingen barnomsorg. Gömda flyktingbarn diskrimineras bl.a. beträffande fullgod hälso och sjukvård och skolgång. Även de statslösa barnen och deras rätt till medborgarskap tas upp - en fråga som är på väg att få sin lösning, vilket är på tiden. I rättvisans namn skall sägas att även positiva omdömen gavs. Även av Barnombudsmannens redovisningar framgår helt klart att vi har lågt kvar. Kunskapen börjar att finnas om barnkonventionen runtom i samhället, men den är långt ifrån omsatt i konkret handling. Vi från Centerpartiet ville därför inför årets budget anslå ytterligare ekonomiska resurser till Barnombudsmannen för genomförandearbetet, vilket tyvärr ej vann något gehör. Jag konstaterar att flera av de förslag som regeringen presenterar i strategin väcktes i Centerpartiets riksdagsmotion redan hösten 1997. Ytterligare steg - t.ex. utredningen om barnmisshandel - har tagits. Det var ytterligare ett krav som vi ställde. Däremot finns det ett antal frågor, utöver att Europarådskonventionen om utövande av barns rättigheter borde ratificeras med det snaraste, där Centerpartiet riktar kritik mot propositionen och utskottsmajoritetens skrivningar. Vi anser bl.a. att regeringen snävar in och begränsar direktiven på den statliga nivån. Regeringen anger i propositionen ett antal förslag för att förverkliga barnkonventionen. Vi saknar ett uttalat krav från regeringen på att samtliga myndigheters verksamheter skall bedrivas utifrån ett barnperspektiv. Vidare anser Centerpartiet att skrivningarna om att ett barnperspektiv skall finnas med i det statliga budgetarbetet är alldeles för vaga. Vi anser i stället att det bör finnas en särskild barnbilaga där frågor som rör barn och ungdomar redovisas. Det skulle ge ett starkare stöd för arbetet med att tydliggöra barns rätt och hur olika förslag och beslut påverkar barnen. I en barnbilaga bör regeringen genom att använda jämförbara nyckeltal redovisa hur barns situation förändras över åren. Barnombudsmannen har regeringens uppdrag att på olika sätt verka för att kommuner och landsting tillämpar barnkonventionen. För att lyckas krävs ett stort engagemang från kommun och landstingsföreträdare, frivilligorganisationer och enskilda. Det kan inte nog betonas hur angeläget det är att frivilligorganisationerna involveras i arbetet med att genomföra barnkonventionen. Vi vill se ett processinriktat arbetssätt med liknande metoder som har använts i miljöarbetet inom ramen för Agenda 21 - allt för att få ett ordentligt genomslag. Det yttersta ansvaret ligger dock hos staten. Därför anser Centerpartiet att en nationell strategi som innefattar mål för ett kommunalt genomförande och att en tidsplan bör upprättas. Här finns en av de svagaste punkterna i regeringens strategi. Jag vill då fråga statsrådet Maj-Inger Klingvall: Hur skall vi lyckas att få ett ordentligt genomslag för barnkonventionen? Vårt upplägg ger bättre förutsättningar att lyckas med denna uppgift. Varför ställer ni inte upp på Centerpartiets förslag om tydliga mål, en tidsplan och en särskild barnbilaga som möjliggör en reell uppföljning? Herr talman! Som framgår av Centerpartiets motion, reservationer och särskilda yttranden finns det många ytterligare områden att beröra. Det gäller barn till missbrukande föräldrar. Där är det oerhört viktigt med insatser så att barn och ungdomar får kunskap om att de inte är ensamma i sin situation. De kan kanske i grupp få möta personer med liknande bakgrund och erfarenheter. Det gäller åtgärder för att komma till rätta med ökande köer till barn och ungdomspsykiatrin. Det gäller skolan, skolhälsovården, barnomsorgen, primärvården, ungdomsmottagningar m.m. God kvalitet i dessa verksamheter är bästa hjälpen för barn som behöver stöd. Dessutom kan betydelsen av familjen, föräldrarollen och föräldraansvaret inte nog understrykas, Miljöpartiets initiativ om en liten men viktig skärpning i socialtjänstlagen beträffande placering av barn hos anhörig eller annan närstående som förstahandslösning, som till sist ett enigt utskott har ställt sig bakom, är bra och har Centerpartiets stöd. Jag nämnde inledningsvis problemen för de gömda flyktingbarnen och att de i dag inte har tillgång till en fullgod hälso och sjukvård och skolgång. Jag inser problematiken och svårigheterna med att finna en acceptabel lösning. Jag förstår däremot inte hur utskottsmajoriteten kan avvisa vårt förslag om att man skall tillsätta en utredning med uppgift att lägga fram förslag som möjliggör medicinska insatser även för gömda barn. Det tycker jag, uppriktigt sagt, är hårt. Kritiken i denna del från FN:s barnkommitté, från Rädda Barnen m.fl. är motiverad. Jag är besviken över att det enbart är Miljöpartiet - och detta sagt utan att förringa Thomas Julins och Miljöpartiets stöd - som har ställt sig bakom Centerpartiets förslag i denna del. Jag är besviken därför att de gömda flyktingbarnen skulle ha behövt stöd av riksdagens majoritet. Herr talman! Sammantaget tycker jag och Centerpartiet att strategin i många delar är bra och att den utgör en bra grund att arbeta vidare utifrån. Med Centerpartiets förslag fullt ut hade strategin kunnat vara ännu bättre. Barnen är det viktigaste vi har, och de är dessutom vår framtid. Jag står givetvis bakom alla Centerpartiets yrkanden, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 5 och 34.

Herr talman! Regeringen har i sin proposition Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnens rättigheter formulerat en politik för att förverkliga FN-konventionen. Den innehåller mestadels mycket vällovliga förslag, men vi finner dem föga imponerande. Det är svårt att ha invändningar mot förslagen, men det är anmärkningsvärt att det har tagit så lång tid för regeringen att ta fram propositionen. När den sedan kom innehöll den endast ytterligare förslag om utredning och beredning av ärenden som berör barn. Folkpartiet anser att regeringen borde ha varit mer konkret. Vi vill ytterligare betona att det är viktigt att FN:s barnkonvention fullt ut genomförs i Sverige och att den får genomsyra allt arbete som direkt eller indirekt rör barn, såväl på det nationella som det internationella planet. Av detta följer att alla barn skall ha rätt till en god tillsyn och omsorg samt ha rätt till utbildning anpassad anpassad för det enskilda barnets behov, förmåga och förutsättningar. Föräldrarnas ansvar för sina barn utgör här grunden för att nå målet, men föräldrar kan behöva råd, hjälp och stöd för att klara sin uppgift. Herr talman! Jag kommer nu att beröra en del av Funktionsstörningen ADHD/DAMP drabbar åtminstone ett barn i varje svensk skolklass och tar sig uttryck i koncentrationsstörningar, impulsivitet, lättretlighet och aggressivitet. Forskningen visar att de barn som får hjälp på ett tidigt stadium kan undvika att problemen förvärras senare i livet. Om de inte får behandling föreligger stor risk för psykisk sjukdom, depressioner och asocialitet. Därför är det så viktigt att barn med dessa problem får en tidig diagnos och att man sedan sätter in åtgärder, framför allt i form av små klasser med tydlig struktur. Därför anser Folkpartiet att Skolstyrelsen och Socialstyrelsen bör få i uppdrag att se till att lärare, förskolepersonal och personal inom barn och skolhälsovården får en adekvat utbildning om denna diagnosgrupp. Det är också viktigt att de behandlingsmetoder som finns fortlöpande utvärderas och att ett nationellt handlingsprogram utvecklas. Programmet bör omfatta hela problematiken kring funktionsstörningen, bl.a. hur den upptäcks, diagnostiseras och behandlas. Herr talman! När det gäller smärta hos barn, t.ex. i samband med cancer, finns det visserligen behandlingsprinciper, men det behövs förbättringar. Smärta hos små barn kan ge mycket djupa sår. Tyvärr har inte smärta hos barn uppmärksammats tillräckligt. Det behövs ökad utbildning, regelbundet användande av smärtanalys och smärtintensitetsmätning samt regelbundna kontakter med smärtbehandlingsteam. Informationen om smärta till barn och föräldrar måste också förbättras. Det behöver också ske satsningar på ett nytt område inom forskning och utbildning, som vi vill kalla barnhälsovetenskap. Barnens särskilda behov av skydd måste kombineras med de internationella hälsostrategierna och folkhälsovetenskapens arbetssätt. Skolhälsovården är en mycket viktig resurs när det gäller att förebygga barns och ungdomars ohälsa. De neddragningar som har skett och de olika organisationsformer som finns i de olika kommunerna har lett till ojämlikhet mellan kommunerna. De långa väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin förklaras av en stor del av professionen som en konsekvens av brister i skolhälsovården. Skolhälsovården måste stärkas för barnens skull, och olikheterna mellan kommunerna måste minska. Vi anser att det behövs nationella riktlinjer för skolhälsovården och skolpsykologerna. Detta berör vi i vår reservation nr 28, som jag vill yrka bifall till. Jag skulle också vilja höra om statsrådet Maj Inger Klingvall har någon kommentar till frågan om det finns några planer på att förstärka skolhälsovården, för den är lite grann grunden för att svenska barn skall kunna må bra. Herr talman! Det är ingen enkel uppgift att vara förälder. Alla föräldrar upplever problem och känner sig rådvilla. Det är viktigt att föräldrar kan få stöd i sin föräldraroll. Förutsättningen för att ett barn skall växa och utvecklas normalt är att samspelet mellan föräldrar och barn fungerar och att den känslomässiga relationen är positiv. Tidiga insatser med kvalificerad psykologisk behandling är lönsamma för både individen och samhället, särskilt när behandlingen av dem som har problem påbörjas redan under graviditeten. Sådan verksamhet bör enligt Folkpartiet finnas tillgänglig vid varje mödravårdsenhet. Det sägs "små barn, små bekymmer - stora barn, stora bekymmer", och det ligger en hel del i detta. Därför skall föräldrautbildningen inte bara erbjudas föräldrar till de allra minsta barnen, enligt Folkpartiets uppfattning, utan föräldrar kan behöva stöd långt upp i barnens tonår. Därför anser vi att regeringen snarast bör lägga fram förslag som stöder och stimulerar föräldrastödjande verksamhet. Herr talman! Jag står helt bakom utskottets betänkande när det gäller att skärpa skrivningen i 22 § fjärde stycket socialtjänstlagen. Förslaget grundar sig på en motion från Miljöpartiet och handlar om, som vi tidigare har hört, att det vid placering av barn i första hand skall övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Jag tycker också att det är viktigt, som utskottet erinrar om och som stadgas i samma lagrum, att det är barnets bästa som alltid skall beaktas vid placering av barn. Jag vill också hänvisa till mitt särskilda yttrande om alla barns rätt till förskola. I utskottet har vi lite olika formuleringar kring detta. Jag står bakom majoritetens skrivning, men jag vill genom mitt särskilda yttrande betona att det för Folkpartiets del handlar om att det är orimligt att arbetslöshet i familjer i nära hälften av landets kommuner innebär att barnet mister sin plats i barnomsorgen. Barnet har behov av fortsatt samvaro med sina kamrater och av den pedagogiska verksamheten. Den får inte avbrytas enbart av den anledningen att en förälder blir arbetslös. Kommunerna måste beakta barnkonventionen och se till att barnets bästa gäller även i dessa situationer.

Herr talman! Alltför många barn far illa i vårt samhälle. Det handlar ofta om missbruk, misshandel och övergrepp. Det är därför viktigt att vi på alla fronter arbetar med barnets bästa som ledstjärna och att vi har en ständig process för att förbättra barnens rättigheter. I detta betänkande är det två yrkanden som gör att jag känner mig speciellt nöjd. De gäller mina motioner, som utskottet ställt sig bakom och som innebär att vi starkt förbättrar möjligheterna för barn som omhändertas att bli placerade hos sina närstående. För två år sedan fattade vi ett beslut om en förändring i socialtjänstlagen som har följande lydelse: "Vid placering av barn bör i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller närstående. Barnets bästa skall dock alltid beaktas." Mormorsupproret - den grupp mor och farföräldrar som i många år stridit för att åtminstone bli sedda och få möjligheten utredd att bli fosterföräldrar till sina barnbarn - har sedan det första beslutet fattades varit kritiska mot beslutet. Man ansåg att det inte var tillräckligt och befarade att socialtjänsten i en del kommuner bara skulle tolka den nya bestämmelsen som en rekommendation. Liknande varningssignaler kom från några jurister som arbetar med den här typen av ärenden. Det har också visat sig att man på många ställen just använde den här lagstiftningen, där det stod "bör", som en rekommendation. Det har jag fått telefonsamtal från flera håll i landet som har visat. Jag har också träffat en familj i Kumla där ett litet barn omhändertogs och där barnets föräldrar hade önskemål, en begäran, om att barnet skulle placeras hos farmor och farfar. Farmor och farfar ville också ta hand om sitt barnbarn. Men socialtjänsten utredde inte ens möjligheten - trots att man begärde detta. Det visar klart, tycker jag, att det finns behov av att göra den förändring som vi nu har gjort, alltså att man i första hand skall göra en prövning. Sedan är det självklart så att de anhöriga kanske inte alltid är lämpliga. Men det blir en annan sak. Det skall ju utredningen visa. Inom mormorsupproret har man också varit väldigt tydliga i sina krav när man har sagt att det vi vill är att bli utredda på samma villkor. Nu blir det förhoppningsvis så. Jag skulle vilja passa på att tacka alla er som har ställt er bakom det här förslaget och gjort det möjligt. Jag har fått signaler från dem som är berörda om att det här har varit ett viktigt beslut. Utöver de förslag som har bifallits har jag ett flertal förslag som också är viktiga för barnen och deras släkt. Jag har därför ett antal reservationer, bl.a. Under lång tid har ju socialtjänsten självständigt utrett och kommit med förslag till åtgärder när krissituationer har uppstått i en familj. Många familjer har känt sig utestängda, överkörda och maktlösa i den situationen. Det har inte heller varit ovanligt att familjer inte vågat protestera av rädsla för att även det skulle kunna bli en belastning för dem. Från Miljöpartiets sida har vi därför föreslagit att man i större utsträckning använder sig av just familjerådslag. Det är då viktigt att man använder den modell som Kommunförbundet förespråkar. Annars, om man gör egna modeller, finns det en risk att det här med familjerådslag kan bli ett misslyckande. Jag vill gärna framhålla Söderhamns kommun som föregångare när det gäller familjerådslag. Jag ser dem som det goda exemplet. Tyvärr har det kommit signaler från en del kommuner om att det här med familjerådslag inte har varit bra. Men då tror jag att det många gånger kan bero på att man inte har utvecklat en bra modell. Kanske har de som har jobbat med modellen inte heller trott på den. Från Söderhamn har det i alla fall kommit goda signaler. Eftersom familjerådslaget gör familjen, de anhöriga och barnets nätverk delaktiga i de förslag till åtgärder som tas fram när det gäller placering av barn anser vi att den modellen är så viktig att den måste användas, och bör användas, i större omfattning än i dag. Vi anser att en familj som hamnar i en sådan situation att omhändertagande övervägs skall ha rätt till familjerådslag. Vi vill också att man vid en omprövning av en placering, där det kanske finns en konfliktsituation mellan familjen och socialtjänsten, skall kunna lösa konflikten genom att gå in och använda familjerådslag. Jag hoppas vidare att vi inom en snar framtid får regler som säger att det vid ett omhändertagande alltid måste finnas en plan för återförening och för hur familjen skall agera för att förbättra sin situation. Just familjen måste också få hjälp och stöd. Det är en brist som har påtalats speciellt av ungdomar som har vuxit upp i fosterhem. Där har vi nätverket N BUFF, för barn och ungdomar som vuxit upp i familjehem. De säger att de känner en stor brist. När de har blivit omhändertagna på grund av missbruksproblem eller något liknande i familjen har de blivit föremål för åtgärder. Men inga åtgärder har vidtagits gentemot föräldrarna, och det är kanske där insatserna egentligen borde göras. I Miljöpartiet tycker vi också att det är viktigt att syskon helst placeras i samma familjehem. Om inte det är möjligt bör de i alla fall placeras så nära varandra att de kan ha en så normal kontakt som möjligt. Det är ju mycket olyckligt när omhändertagna barn placeras väldigt långt ifrån varandra, något som tyvärr sker ibland. Jag känner t.ex. till en Norrlandskommun som genomgående placerar alla sina barn i Småland. Det känner jag är obegripligt. Man gör det omöjligt att ha den här normala kontakten. De omhändertagna barnen måste också, om det inte finns mycket speciella skäl som talar mot, efter eget önskemål och på egna initiativ få träffa sina anhöriga när de vill. Tyvärr är det inte så i dag. Det finns väldigt mycket speciella regler som de här barnen utsätts för. Ibland måste de smyga sig till möten med sina anhöriga. Det tycker jag är olyckligt. Herr talman! Vi har även föreslagit en tydligare lagstiftning när det gäller hur utredningar skall gå till. Vi har föreslagit att en kommitté skall tillsättas med uppdrag att se över lagstiftningen för att skapa ett humanare omhändertagande av barn och en större rättssäkerhet. Det gläder mig därför att regeringen har för avsikt att tillsätta en sådan utredning och se över just den här lagstiftningen. Det väntar jag alltså med tillförsikt på. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 20.

Herr talman! Det kom ett brev till journalisten Han skrev om sitt liv och om att han snart skulle dö: "Men så blev jag så väldigt sjuk för lite mer än ett år sedan. Och sedan dess har jag för det mesta varit på sjukhus - Till att börja med trodde jag att jag skulle dö om några veckor - Och nu kommer det som var så bra med min sjukdom: Plötsligt var det helt naturligt med mamma och pappa och mig. De var hos mig nästan hela tiden, eller en av dem, och de talade mycket om hur mycket de tycker om mig, och det hade de inte sagt något speciellt om förr." Journalisten publicerar på pojkens begäran hela brevet, och det strömmar in brev till tidningen från andra barn som vill tala om döden, om ensamhet och om relationen till föräldrarna. Allt detta skildras i den underbara boken Morten 11 år. Det finns en sida av barnets liv som varken riksdagen eller barnkonventionen kan göra något åt. Det är barnets önskan att bli älskad, älskad för den man är. Det finns ingen artikel om det, och ej heller om någon vuxengaranti; att alla vuxna är förebilder som barn och ungdomar kan lita på. Vi får aldrig glömma det personliga, det mänskliga ansvaret för barnens välbefinnande. Jag vill också lyfta fram och ge en eloge till våra barn och ungdomsorganisationer samt nätverket för barnkonventionen, som hela tiden påminner oss om riktningen och fungerar lite som en blåslampa. Herr talman! Det är något som slår mig när jag läser det utomordentligt välskrivna dokument som är socialutskottet betänkande nr 6. Där finns exempel på en mångfald av pågående och nyligen avslutade utredningar och uppdrag: utredningens betänkanden som är under beredning. · Betänkandet om lämplighetsprövning av personer som arbetar med barn som också är under beredning. Barnkommittén skall ha ett eget omnämnande. Den har gjort ett fantastiskt arbete. Det betyder mycket att ha dess genomtänkta analyser att gå tillbaka till, kanske speciellt när det gäller frågan om inkorporering av konventionen i svensk lag. Barnkommittén såg en risk att en inkorporering skulle lägga över tolkningsansvaret alltför mycket på domstolarna. En alltför snäv juridisk tolkning av konventionen skulle kunna bidra till att försvaga snarare än att stärka barnets rätt, inte minst därför att barnkonventionen innehåller många bestämmelser som inte har karaktären av absoluta normer utan skall förverkligas gradvis. "För ett land med så omfattande lagstiftning som Sverige är det knappast något att vinna på att ge konventionen status av nationell lag. Viktigare är att det verkligen sker en ordentlig genomgång av att lagarna överensstämmer med konventionen ." Detta blev också Barnkommitténs ståndpunkt, och den avslutade med att skriva följande: "Vår slutsats blir således att övervägande skäl talar mot att inkorporera Barnkonventionen. För barn finns inget att vinna på en sådan åtgärd, vi menar snarare att barnen och Barnkonventionen vinner på att konventionen används som ett instrument för fortgående förändring i syfte att förbättra barns ställning på alla områden." Denna process avspeglas också i de generella principerna om · respekt för barns åsikter, · varje barn möjlighet att utnyttja sina rättigheter. Inte heller dessa principer går att helt säkerställa utan anger ett tillstånd som vi bör söka oss fram mot. I ett sökande stadium befinner sig också kommunerna. Nästan varje dag kan vi på Barnombudsmannens utmärkta hemsida se hur verksamheten växer och utvecklas i kommun för kommun. Dags för barnkonventionen är ett spännande projekt, inte minst alla exempel på checklistor och barnbokslut. Herr talman! "Ibland är man stor, och ibland är man liten. Hur skall dom ha det egentligen? När det gäller barnförbjudna filmer på bio är man för liten. Men när det gäller att städa sitt rum, då är man stor nog att göra det." Så skriver en tolvåring om livets orättvisor i Allmänna barnhusets bok Lyssna på oss. I Unga Örnars intressanta rättviseutredning kan man klart utläsa att de äldre barnen har djupare funderingar än så. Trots att undersökningen visar att barnen tycker att Sverige är ett ganska rättvist land, som de dessutom tror kan bli mer rättvist, får man en tydlig bild av barn som upplever olika orättvisor i sin vardag. För de särskilt utsatta barnen är emellertid tillvaron mer komplicerad än så. Barbro Hindberg har genom Rädda Barnen givit ut en ny bok När omsorgen sviktar. Den pekar på ett skrämmande tydligt sätt på orättvisorna. Boken utgör ett viktigt dokument för att visa på utsatta barns situation och vilka medel samhället har för att söka förbättra den. För barnens del är detta till största delen relaterat till föräldrarnas situation. Familjen har naturligtvis oerhört stor betydelse för barnen. Oro för ekonomiska problem eller arbetslöshet är några exempel som påverkar barnens tillvaro. Möjligheten till förskola för barn till arbetslösa är ett annat. I sammanhanget måste jag också nämna den något bristande konsekvensen i det moderata resonemanget. I sitt partiprogram skriver man: " - även om svenska barn har det materiellt bra har den svenska välfärdsstaten också resulterat i att vi har många tiotusentals barn som psykiskt mår mycket illa. Massarbetslösheten bidrar till detta, men det finns också ett samband mellan den maktlöshet som många vuxna på grund av höga skatter, stora marginaleffekter och bristande valfrihet känner och den otrygghet som deras barn upplever." Skattetrycket är alltså det enda ekonomiska problemet, vilket är ett märkligt resonemang som skall ses i ljuset av moderata krav på återinförande av avgift i barn och ungdomssjukvården för att få bort köerna eller reservationen mot ökade statsbidrag till kommunerna. Insatserna för elever med särskilda behov är inte heller en resursfråga, säger man. Samma ståndpunkt intar Kristdemokraterna.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 Nu satt han och tjurade och mumlade för sig själv: Nu går det bra att skälla, men när barnbidraget kommer, då är jag bra att ha.

Herr talman! Margareta Israelsson har redogjort för en rad utredningar som gäller barnens situation. Jag har också noterat alla dessa utredningar. Men dessutom har jag noterat att just när det gäller barn som finns i riskzonen, dvs. som växer upp i missbruksmiljöer eller andra miljöer med en stor social problematik, finns det i dag inga pågående utredningar. När jag tittar i betänkandet har Vänsterpartiet tillsammans med en rad andra partier försökt lyfta fram just denna grupp. Och i en reservation som vi tillsammans med Kristdemokraterna står bakom pekar vi på att det är dags att också kartlägga vad som har hänt med dessa barn, eftersom de dyker upp i andra rapporter över barn som mår dåligt. Den motion som låg till grund för denna reservation har avstyrkts av utskottet. Min fråga till Margareta Israelsson är: Vad skall vi göra med dessa barn? De är osynliggjorda. De varken utreds eller kartläggs, och det finns inget att vänta på för att man skall kunna ta tag i detta. Jag tror att detta är en mycket angelägen grupp att gå vidare med, om vi verkligen vill att alla barn i Sverige skall må bra. Sedan noterade jag att Margareta Israelsson med kraft avvisar alla tankar på inkorporation av barnkonventionen. Min fråga blir: Vilka instrument har vi då för att se till att barnkonventionen blir heltäckande, så att det inte uppstår glapp mellan de olika lagstiftningarna? Hur skall vi t.ex. se till att barnens bästa alltid skall komma i första rummet? I vilka lagar skall vi peta för att få in just artikel 3?
Herr talman! Jag delar den oro över de utsatta barnen som kommer till uttryck i yttrandet. Men låt mig säga att flera av de utredningar som jag refererade till berör ju just dessa barn. Och jag tror att det finns stor anledning för oss att först kunna se vad det är för grundläggande bild vi får med utgångspunkt i det. Jag tänker då bl.a. på utredningen kring de misshandlade barnen. Jag tänker på det åtgärdsprogram som kammaren så småningom kommer att få ta ställning till t.ex. när det gäller åtgärder inom barnpsykiatrin och kring FUNKIS-utredningen. Jag tror att det är viktigt att vi vet lite mer om var vi står innan vi bestämmer oss för hur vi går vidare. Men ambitionen och engagemanget för barnen delar vi. Naturligtvis är det så att om man har den synen på barnkonventionen som jag ger uttryck för ser man konventionen som ett levande dokument och inte som ett statiskt. Låt mig ta ett exempel. Vi hade aldrig kunnat använda barnkonventionen för genomdrivande av en ny syn i Sverige på barnpornografi. En inkorporerad barnkonvention hade inte kunnat användas som grund för ett innehavsförbud. Det finns ingenting i barnkonventionen som bas för detta. Även en inkorporering av barnkonventionen kommer hela tiden att ställa de delar av konventionen som innebär ett sökande och framflyttande av positionerna utanför. Jag tror att det är betydelsefullt att låta barnkonventionen vara ett politiskt instrument med möjlighet till att driva lagstiftningen framför oss.
Fru talman! När det gäller inkorporering av barnkonventionen, för att ingen skall missuppfatta Vänsterpartiet, tror jag att man måste göra både-och. Man måste inkorporera den som en grund. Den andra grunden är att vi fortsätter att processa barnkonventionen och införlivar den i enskilda lagar och i planer ute i kommunerna. Orsaken till att barnkonventionen skall inkorporeras är att det är en viktig grund att ha en heltäckande lagstiftning. Jag förespråkar därför ett både-och. Man kunde av Margareta Israelssons svar underförstått utläsa att Vänsterpartiet skulle nöja sig enbart med en inkorporering och att saken därmed var ur världen, men så är inte fallet. Tydligen läser Margareta Israelsson in andra saker i de utredningar som ligger om de barn som lever i riskmiljöer än vad jag har lyckats hitta. Vi menar att vi här har en grupp som är ganska glömd av politikerna. Vi har inte fokuserat på den, men vi ser att det finns stora problembilder runt detta. Vi hittar de här barnen i andra rapporter om självmord och eget missbruk. Vi tycker att det vore värt att utreda och ta fram åtgärdspaket just för dessa barn. Margareta Israelsson hänvisar till Barnpsykiatrikommittén. Om jag är rätt informerad har det betänkandet legat ett år, och det har ännu inte hänt något. Men Margareta Israelsson kanske kan berätta var det betänkandet ligger och om vi kan förvänta oss att det kommer att presenteras på riksdagens bord. Det berör stora grupper av barn som faktiskt förtjänar en större uppmärksamhet från politikernas sida.
Fru talman! Det här med både-och skall vi nog fundera lite närmare över. När Vänsterpartiet har inställningen, som det delar med flera, att vi skall flytta barnkonventionen och utvecklingen av barnpolitiken till domstolen och lägga tolkningen där riskerar vi att låsa artiklarna i lagparagrafer där vi får försöka att driva på en förändring av praxis. Men det är inte enkelt att göra i denna kammare. Jag måste strängt ifrågasätta om riksdagen skall lägga sig i domstolarnas hantering av lagen. Lägger vi tolkningen av barnkonventionen hos domstolarna får vi finna oss i att det är där tolkningen skall vara. Frågan om barnets bästa kommer hela tiden att löpa också i andra samhällsinstanser. Men våra möjligheter att säga: Här skall vi göra förändringar, minskar naturligtvis. Riksdagen får i så fall införa särskilda lagstiftningar. Man kan då fråga sig om riksdagen skall sitta och säga: Nu måste vi ändra lagstiftningen på detta område, på detta område och på detta område. Om det blir resultatet, varför skall då barnkonventionen inkorporeras? Jag förstår inte riktigt skillnaden. Är det då inte bättre att vi är överens om att vi i vårt land skall driva på en översyn av lagstiftningen med en regelbundenhet för att flytta fram positionerna?
Fru talman! Den grundläggande tryggheten för familjen är att dess medlemmar har makten över sina egna liv. Vi ser nu att alltfler barnfamiljer får allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Det innebär för många att pengarna är slut innan månaden är slut. Vad det är för trygghet i det vet jag inte, Margareta Det är därför det är så viktigt och det är därför som vi vill se till att man sänker skatten framför allt för dem med låga och normala inkomster så att fler känner tryggheten i att kunna försörja sig själva på sina egna inkomster. Det är också i det sammanhanget man skall se att regeringen och Maj-Inger Klingvall tvingades utbetala barnbidragen några dagar före midsommar för att barnfamiljer skulle ha råd att fira normal midsommar. Så är situationen i Sverige 1999. Jag kan finna få argument som är så starka för att sänka skatten som just att fler skall känna tryggheten i att kunna leva på sin egen lön. Barnfamiljer kan därmed känna tryggheten att kunna planera, och människor vet vad som händer i morgon, i övermorgon, om en månad och om tre månader och är inte beroende av att Maj-Inger Klingvall och andra statsråd betalar ut barnbidraget några dagar före midsommar. Det andra jag vill ta upp och som jag också tog upp i mitt anförande är att socialdemokraterna tror att de alltid vet bäst hur barnen skall tas omhand. Vi vill öka valfriheten för barnfamiljerna så att de själva kan få bestämma vilken omsorg om barnen som passar barnen bäst enligt deras behov och önskemål. Det är därför vi vill ha valfrihet, det är därför vi vill ha avdrag för styrkta barntillsynskostnader och det är därför vi vill ha vårdnadsbidrag. Vi vet att barnfamiljer vill ha ökad valfrihet. Ställer man frågan till dem vill de kunna välja. De vill också ha vårdnadsbidrag för att därmed kunna vara hemma något längre än vad föräldraförsäkringen medger. Men där vet som vanligt socialdemokraterna bäst och vill här i kammaren bestämma hur svenska barnfamiljer vill ha det. Den politiken tänker jag bekämpa, Margareta Israelsson.
Fru talman! Jag välkomnar det sociala engagemanget hos Moderata samlingspartiet. Jag antar att det är föranlett av konkurrensen med Kristdemokraterna om väljare på högerkanten. Att trygghet är att ha makt över sina liv gäller inte alla, Chris Heister. När ni diskuterar skattesänkningar skulle det i så fall vara en väldigt stor skillnad mellan tryggheten för höginkomsttagaren och den ensamstående mamman. Hon skall t.ex. i sitt läge här i Stockholm kompensera stora skattesänkningar för höginkomsttagare genom att på ert initiativ betala höga avgifter för barnsjukvården. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop. Skall vi göra det barnkonventionen säger och sätta barnets bästa i centrum kanske det är så ibland att höginkomsttagare får stå tillbaka och att vuxenintresset får backa en liten bit till fromma för vad som är bäst för barnen. Det är inte så, Chris Heister, att vi socialdemokrater vet bäst vad som är bra för barnen. Men vi vill göra det möjligt för alla att välja. Det som vi nu diskuterar är inte familjepolitik. Jag antar att den här diskussionen fortfarande gäller frågan om förskola för barn till arbetslösa, eftersom det var i den som den här frågan kom upp. I det fallet har inte ni haft någon direkt avvikande mening. Ni är också oroliga över att det i flera kommuner är så att barn till arbetslösa inte får möjlighet till barnomsorg. Jag tror inte att ni med det menar att ni inskränker valfriheten.
Fru talman! I dag är en tredjedel av alla ensamstående mammor beroende av socialbidrag för sin försörjning. Två tredjedelar av alla unga ensamstående mammor är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Det visar behovet av att sänka skatten, och framför allt att sänka skatten för låg och normalinkomsttagare, så att fler kan leva på sin lön. Det är utgångspunkten för vår skattepolitik. Den utgångspunkten ligger till grund för vår syn på barnsjukvården. Här i mitt eget hemlandsting 20 % av barnläkarna i primärvården och sedan införde man avgiftsfrihet för barnsjukvården. Jag har svårt att se att det är en politik som gagnar barnfamiljerna och barnens behov av barnsjukvård. Jag tycker att det är bättre att man ser till att barnsjukvården får resurser och att barnfamiljerna får sänkta skatter så att de också kan klara av att betala avgifter när de går till doktorn. Sedan till frågan om att välja barnomsorg. Ni säger, Margareta Israelsson, att också ni vill att barnfamiljerna skall få välja. Men det gäller det ni ger dem utrymme att välja. Så långt sträcker sig er valfrihet. Det ser man med det förslag som nu eventuellt kommer om maxtaxa i barnomsorgen. Det kommer att innebära att möjligheten att välja någon annan form praktiskt taget kommer att bli obefintlig. Ingen har råd att välja någonting annat än det ni bestämmer här i Sveriges riksdag. Det är därför vi har en familjepolitik som bygger på valfrihet, avdrag för styrkta barntillsynskostnader och vårdnadsbidrag för att ge makten att välja och bestämma till barnfamiljen själv. Det är där den stora skillnaden finns mellan Socialdemokraterna och oss. Det är också där, som jag också uttryckte i inledningen av mitt anförande, som ni bryter mot barnkonventionen och utgångspunkten i den, dvs. barnens bästa. Det gäller att se till att barnen får den barnomsorg de behöver och inte den barnomsorg som ni bestämmer att de behöver.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag lämnar ämnet lite grann och fortsätter in på vägen om familjepolitik. Jag kan inte riktigt förstå det resonemang som Moderaterna för när det gäller synen på barnen och barnomsorgen. De alternativ som ni förespråkar tillsammans med Kristdemokraterna innebär ju inget annat än att subventionerna går till dem som minst behöver dem. Det är ju inte så att just den grupp som Chris Heister tog upp med den ensamstående mamman har några ekonomiska möjligheter att lämna sitt arbete eller minska sin arbetstid, speciellt inte eftersom hon redan från början förlorar möjligheten till vårdnadsbidrag därför att hon är heltidsarbetande. Lämna nu det perspektivet ett tag och fundera vidare på vad den här diskussionen egentligen handlar om. Den handlar om att vi skall se på barnet bästa. Familjen är väldigt viktig för barnet. Men det är inte alltid så att familjen erbjuder den trygghet som vi alla skulle vilja. Det är därför som vi också har en annan lagstiftning som skall hjälpa barnet, möjliggöra att det får träffa andra barn i vissa situationer och möjliggöra omhändertagande när familjen inte kan klara det vi så gärna vill att den skall göra. Det handlar om att man sätter barnet före de vuxna ibland. Det måste man som förälder också göra en bedömning av själv, men inte med utgångspunkt i de ekonomiska incitament som Chris Heister förespråkar.
Fru talman! Jag har en fråga till Margareta Israelsson om de gömda flyktingbarnen. Måste vi inte ta till oss kritiken från FN:s barnkommitté, Rädda Barnen och många andra och hitta en lösning så att dessa stackars oskyldiga barn erbjuds en fullgod hälso och sjukvård och skolgång? Hur vill Margareta Israelsson och Socialdemokraterna lösa deras problem?
Fru talman! Vi inväntar nu en belysning av frågan om de gömda barnen genom det samarbete som sker mellan Socialstyrelsen och Invandrarverket. Detta är ett väldigt svårt område. Det handlar verkligen om att kunna individualisera och få den möjligheten. Det är svårt för mig att föregripa det man tänker ta upp. Vi har ju inte fått deras rapport ännu. Om jag inte minns fel fick de tiden förlängd och skall lämna sina förslag i maj. Men naturligtvis är det så att vi här har ett ännu svårare exempel på hur barnets bästa bryts mot de bedömningar som vuxenvärlden gör. De gömda barnen är ju mycket sällan gömda på eget initiativ. Det är ju gömda på ett initiativ som de vuxna har tagit. Jag tycker att det visar på den speciella utsatthet som just den här gruppen har. Jag utgår ifrån att kommittén i Genève också ser den speciella problematik som det här rymmer, och så skriver man ju också. Jag tror att det finns anledning att återkomma till detta när vi vet mer om hur de här bedömningarna skall göras.
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att det är ett mycket stort problem. Det är svårt att hitta fullgoda lösningar. Det som bekymrar mig är Socialstyrelsens och Invandrarverkets uppdrag. Det handlar om att kartlägga antalet barn, och det är riktigt att det behöver göras. Vidare handlar det om att studera orsaker till varför de hålls gömda, och det är kanske inte så svårt att räkna ut. För det tredje skall man titta på de fysiska och psykiska konsekvenserna av att barn hålls gömda. Jag tycker att det också är ganska lätt att räkna ut vilka dessa konsekvenser blir. Men det jag saknar, och det framgår av den reservation som vi med stöd av Miljöpartiet har i detta betänkande, är att man också skall gå in på åtgärderna. Hur skall man klara av situationen? Jag är besviken över att vårt förslag att tillsätta en utredning som skall titta på de medicinska insatserna är avstyrkt. Det är mot detta som min kritik riktar sig.
Fru talman! Låt mig mycket kort säga att jag tror att det finns skäl att återkomma till detta när dessa förslag har presenterats och regeringen har fått möjlighet att göra bedömningar. Det är självfallet så att fler problem kommer in i det vidare perspektivet. Jag tror nog att det finns anledning att återkomma till de här frågorna.

Fru talman! I juni förra året lade regeringen fram sin proposition Strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention om barnets rättigheter i Sverige. Det är nu äntligen dags för riksdagen att fatta beslut i denna angelägna fråga. Personligen är jag mycket glad och nöjd över innehållet i propositionen och också över det stora intresse som propositionen väckt bland riksdagens ledamöter. Den stora mängden motioner och det långa och utförliga utskottsbetänkandet vittnar om att det i riksdagen finns ett genuint engagemang för barns rättigheter och levnadsvillkor. Det känns mycket bra. Huvudprincipen i FN:s barnkonvention och i regeringens strategiproposition är att barn skall respekteras. Det innebär att alla mänskliga rättigheter skall gälla också barnen. De har samma värde. Men det innebär också att barn, eftersom de är just barn, har ett särskilt skyddsbehov. Vår syn på barn har förändrats genom decennierna, men fortfarande återstår mycket att förändra. Vi vuxna ser oftast barn som ofullkomliga vuxna som inte är färdigutvecklade, med andra ord - i vårt samhälle är vuxna normen och barnen avvikande. Det är en parallell till jämställdhetsområdet där män i de flesta sammanhang är normen och kvinnor avvikande. Ett mycket intressant inlägg i diskussionen om de vuxnas syn på barn gör docenten i pedagogik Sven G Hartman i antologin Barnets bästa som kom i samband med Barnkommitténs betänkande 1997. Hartman utgår ifrån ett uttalande av en 12-årig flicka som säger: "Barn har något särskilt som vuxna saknar." Utifrån det här uttalandet menar Hartman att i stället för att ta fasta på vad barn inte klarar av, borde vuxna se till deras förmåga att klara livet utifrån sina förutsättningar, att ständigt förkovra sig och möta de utmaningar som växandet ställer dem inför, dvs. att se styrkan i själva växandet. Hartmans slutsats är att inom barnforskningen måste principen om barnet bästa handla om att försöka se det som barnet har, även om vi vuxna saknar det. Jag tycker att de här tankarna är mycket kloka och tankeväckande. FN:s barnkonvention tvingar oss att ta barn på allvar och att låta barnperspektivet genomsyra vårt handlande. Svenska barn har det på många sätt bra. Det finns flera viktiga skäl till att det är så. Det första skälet är den generella välfärden. Om vi satsar på alla, blir det också bättre för dem som har det sämst. En skola för alla, utbyggd barnomsorg, en sjukvård för alla och generella barnbidrag är några av de viktigaste beståndsdelarna. Det andra skälet är det förebyggande arbetet. Då menar jag mödravården och barnavårdscentralerna dit alla föräldrar och barn kommer. En väl utvecklad hälso-, sjuk och tandvård samt skolhälsovård är några viktiga förklaringar till att svenska barn är friska, att spädbarnsdödligheten är extremt låg och att problem kan upptäckas tidigt. Detta kan vi vara stolta över och det är unikt. Men det går inte att bortse från att 90-talets ekonomiska kris och massarbetslöshet har påverkat villkoren för alla, inte minst för barnen. · Vi vet att resurserna i skolan och barnomsorgen minskat rejält under 90-talet. · Vi vet att barn till arbetslösa mår sämre än barn till dem som har arbete. · Vi vet att barn utestängs från dagis när de får syskon eller när deras föräldrar blir arbetslösa. · Vi vet också att alltfler barn och unga söker hjälp hos skolhälsovården eller hos barn och ungdomspsykiatriska mottagningar. · Skillnaderna i hälsa bland barn ökar. Den sociala segregationen i storstadsområdena ökar, vilket också påverkar barnen. Samtidigt som vi får dessa oroande rapporter vet vi att gruppen barn som helhet blir allt friskare. Bl.a. visar Barnombudsmannens undersökning av tioåringar att de allra flesta tioåringar mår bra. Flertalet barn trivs i sin vardag, med skolan, kamraterna och olika fritidssysselsättningar. Vi vet också att barnfamiljerna som grupp har fått en sämre ekonomisk utveckling än andra grupper. Inom gruppen barnfamiljer har dessutom andelen barn som lever i familjer med inkomster under socialbidragsnormen blivit större. Detta är bakgrunden till att regeringen i år, för tredje året i rad, satsar mer pengar på vård, skola och omsorg. Till år 2000 kommer statens bidrag till kommuner och landsting att vara 20 miljarder högre än vad de var år 1996. Det skall ge möjlighet att anställa fler lärare, satsa på elevvård och ge fler barn plats på dagis. Det var också därför vi höjde barnbidragen och studiebidragen förra året, och vi vill höja dem ytterligare år 2000 och 2001. Det är också en av förklaringarna till att vi radikalt vill sänka avgifterna inom barnomsorgen. Det ger fler människor, främst kvinnor, möjlighet att gå från arbetslöshet till arbete och att öka sin arbetstid utan att förlora på det ekonomiskt. Det ger fler människor ekonomiska möjligheter att ha sina barn på dagis eller hos dagmamma. Regeringen återkommer i den här frågan i vårpropositionen. Men den viktigaste åtgärden för att stärka barnfamiljernas ekonomi är att få ned arbetslösheten och öka sysselsättningen. FN:s barnkonvention är ett viktigt verktyg när det gäller att tillvarata barnets rättigheter och intressen. Det unika med barnkonventionen är just det internationella erkännandet av barnet och barndomens egenvärde. Barndomen är inte bara en träningsperiod inför det vuxna livet, utan barn och ungdomstiden har ett egenvärde. Lagstiftningen utgör en grundläggande förutsättning för barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Barnkommittén, parlamentariskt tillsatt, hade regeringens uppdrag att klarlägga hur barnkonventionens anda och innebörd kommer till uttryck i svensk lagstiftning och praxis. Den kunde glädjande nog konstatera att Sverige i huvudsak inte har några problem med att leva upp till konventionens krav när det gäller lagstiftningens utformning. Tvärtom går svensk lagstiftning i allmänhet väsentligt längre än konventionens krav. Så bör det vara också i fortsättningen. Vad som däremot är angeläget är att bestämmelserna verkligen tillämpas och att konventionen genomförs på alla nivåer i samhället, såväl centralt och regionalt som lokalt. Som ett steg vidare i arbetet med att genomföra och förverkliga barnkonventionen i Sverige lämnade regeringen sin proposition förra året. I strategin ingår att barnkonventionen skall vara ett aktivt instrument och genomsyra allt statligt beslutsfattande som berör barn. Statligt anställda skall erbjudas utbildning och fortbildning. Barnombudsmannens verksamhet och organisation skall ses över för att stärka dess roll i genomförandet av barnkonventionen. Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag att utveckla barnstatistiken. Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls och trafikplaneringen skall utvecklas. Boverket har därför tillsammans med Vägverket, Kommunförbundet, Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen fått detta uppdrag. Barnombudsmannen får som uppgift att utveckla och sprida modeller för underlag, uppföljning och utvärdering av ett barnperspektiv på alla nivåer i samhället. På flera områden skall möjligheten att stärka barn genom förändringar i lagstiftningen ses över. Inom kort tillsätter regeringen en utredning som skall se över om LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, behöver ändras för att stärka barnperspektivet. Regeringen har också tillsatt en parlamentarisk utredning om barnmisshandel. Slutligen har regeringen gett ett uppdrag till Socialstyrelsen. Det uppdraget består av fyra delar. Det handlar om att stärka barnkompetensen inom hälso och sjukvården, att utarbeta riktlinjer för kvalitetskrav för barns vistelse på sjukhus, att göra en översyn av ungdomsmottagningarnas verksamhet - särskilt pojkarnas situation skall beaktas - samt att belysa det medicinska omhändertagandet av asylsökande barn. Fru talman! Regeringen har hittills satsat 30 plus 20 miljoner kronor för att öka kunskaperna om barnkonventionen. Det här har gjorts i två steg. Nu satsar vi ytterligare 30 miljoner under en treårsperiod för att på olika sätt kunna genomföra åtgärder med anledning av strategipropositionen. Dessa medel fanns med i höstens budgetproposition. Det finns ett stort intresse och en stor nyfikenhet kring barnkonventionen och kring frågan om hur den kan användas som ett verktyg i beslutsprocessen. Jag är mycket glad över detta, men vill ändå säga att mycket arbete återstår innan barnkonventionen och dess intentioner finns med i allt beslutsfattande som rör barn. Regeringens strategiproposition är ett viktigt steg i vårt arbete med att få genomslag för barnkonventionen. Den är ett led i en fortgående process som aldrig kan avstanna. Sist men inte minst slog regeringen i regeringsförklaringen fast: "Barnkonventionen skall efterlevas och alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de påverkar barnens situation". Ett arbete pågår nu inom Regeringskansliet med frågan om hur vi på bästa sätt kan samordna och organisera vårt eget arbete för att leva upp till detta. Inom Socialdepartementet har vi inrättat en funktion som skall granska alla relevanta regeringsbeslut utifrån hur de påverkar barnen. Vi planerar också att erbjuda all personal utbildning om barnkonventionen. Slutligen: När vi pratar om barn handlar det ofta om ekonomiska resurser, vilket är självklart. Vi ser stora skillnader i barns levnadsvillkor beroende på var man bor och på hur familjens ekonomi ser ut. Vi pratar också om lagstiftning som ett verktyg för att förbättra barnets rättigheter. Hela arbetet med barnkonventionen handlar ju om barnets rättigheter. Det är viktigt att i lagar reglera detta. Men vi får inte glömma bort att det ytterst handlar om värderingar och attityder hos enskilda människor, föräldrar, beslutsfattare och andra, om hur vi faktiskt ser på och behandlar våra barn i vardagen, om vad vi lär ut och om hur vi som vuxna agerar. Det är inte lika lätt att lagstifta fram och det behöver inte heller handla om pengar. Vi skall se barn som samhällsmedborgare med kompetens och kunskap utifrån sina förutsättningar.

Fru talman! Jag delar Maj-Inger Klingvalls syn. Att återskapa generell välfärd kommer att ha stor betydelse för barnens livsvillkor i Sverige. Jag delar också uppfattningen att mer resurser till skolan och till elevvårdande insatser är betydelsefullt. Jag delar också insikten att barns livsvillkor i Sverige skiljer sig åt mellan grupper av barn. En grupp som Maj-Inger Klingvall inte nämnde eller berörde i sitt anförande är alla de barn som finns på flyktingförläggningar. Det är barn som väntar på uppehållstillstånd år efter år, barn som lever i Sverige och förblir statslösa just för att de ses genom de vuxnas ögon. Mamma eller pappa har svårt att få medborgarskap. Dessa barn bedöms efter de vuxnas norm. Min fråga till Maj-Inger Klingvall blir: Vad avser regeringen att göra för att även denna stora grupp av barn som lever i Sverige skall få livsvillkor som innebär att också de tillerkänns rättigheter?
Fru talman! Vad gäller frågan om statslösa barn vill jag säga att vi alldeles nyligen har fått ett betänkande med en rad förslag till lösning av deras situation. Detta betänkande bereds i vanlig ordning i Regeringskansliet. När det gäller att hjälpa den grupp av barn som lever på flyktingförläggningar är den kanske allra viktigaste åtgärden att se till att vi har en snabb och rättssäker handläggning av familjernas ärenden, så att de snabbt får sina beslut. Det är den kanske allra viktigaste uppgiften, men vi skall också se till att de här barnen under den tid när de väntar har så goda förhållanden som möjligt.
Fru talman! Anledningen till att jag ställer den här frågan är att Maj-Inger Klingvall i sitt anförande pekade på det faktum att barn ofta ses i förhållande till vuxna. Vuxna är normen, och barn ses i förhållande till dem. Barn ses inte som bärare av egna rättigheter. Så långt har vi dessvärre ännu inte kommit i Sverige. Det är en arbetsuppgift att ta sig an. Jag har själv besökt många flyktingförläggningar. En del av barnen är födda där och har levt hela sitt liv där, ibland sex, sju år. Jag lever också i en politisk miljö där vi hela tiden får det svaret att handläggningen måste påskyndas. Men det finns barnfamiljer och grupper av barn för vilka handläggningen tar många år, och barnen växer där upp i en osäkerhet som speglar föräldrarnas villkor. Jag tycker att vi har en mycket bekymmersam situation. Den lär inte lösas av att handläggningstiderna snabbas upp. Vi har nu i många år hänvisat till att så skall ske. Är Maj-Inger Klingvall beredd att göra någon form av lagändring som faktiskt ger rättigheter till de barn som har funnits i de här miljöerna under ett antal år? Kan de få permanent uppehållstillstånd utifrån att inget barn skall diskrimineras och att barn är bärare av egna rättigheter? Kan vi se även denna stora grupp av barn i barnkonventionens anda?
Fru talman! Det grundläggande är naturligtvis att Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. Den gäller även för de barn som finns på flyktingförläggning. Det är viktigt att vi på alla sätt ser till att de här barnen får rimliga levnadsvillkor medan de väntar på att få sina ärenden avgjorda. Enligt min kunskap har också den ansvariga myndigheten, alltså Statens invandrarverk, gjort och fortsätter att göra en rad insatser för barnens situation på flyktingförläggningarna. Det är samtidigt väldigt viktigt för oss att också i fortsättningen följa denna fråga och ta till vara de erfarenheter som finns om hur barnen har det på flyktingförläggningarna. Jag vill understryka att det är en väldigt angelägen fråga som Ingrid Burman tar upp i den här debatten.
Fru talman! Statsrådet talar om betydelsen av att återställa den generella välfärden för alla. Som exempel på det tar hon upp betydelsen av att riksdagen skall fatta beslut om att med statliga subventioner införa maxtaxa i barnomsorgen. Nu vet Maj-Inger Klingvall och alla andra i kammaren att det är drygt hälften av förskolebarnen som har barnomsorg av något slag. I förortsområden med stora problem är det färre barn som finns i den kommunala barnomsorgen eller som har barnomsorg över huvud taget. Det innebär att denna stora reform, som skall genomföras med statliga subventioner, bara kommer att gälla vissa barn, inte alla barn. Vi vet också att den inte kommer att innebära några förbättringar för de familjer som har det allra svårast och som har den knappaste ekonomin. De stora marginaleffekterna av de progressiva barnomsorgsavgifterna kommer att finnas kvar för dem som har de allra minsta resurserna och de lägsta inkomsterna. Maxtaxan kommer alltså inte att ge någon förbättring för dem som har det allra svårast. Likadant är det med förslaget om höjning av barnbidragen. När regering och riksdag förra gången fattade beslut om höjning av barnbidragen fick nästan hälften av barnfamiljerna knappast någon förbättring alls, eftersom man samtidigt höjde egenavgifterna. När ni å ena sidan höjer bidrag höjer ni å andra sidan avgifter och skatter. Inte heller i de barnfamiljer vars resurser inte räcker till utan som är beroende av socialbidrag kommer barnbidragshöjningen att förstärka ekonomin. Min utgångspunkt är att barnfamiljerna skall få ett större utrymme, där de kan känna tryggheten i att kunna stå på egna ben. Det är därför som vi sänker skatten. Vi ser det som en viktig social reform för att öka tryggheten för alla barnfamiljer.
Fru talman! Chris Heister frågar om maxtaxan. Denna kombineras i regeringens arbete med ett successivt införande av en förskola för alla barn, vilket inte minst beror på det värde som oerhört många föräldrar sätter på förskolan och dennas pedagogiska verksamhet. I storstadsområdena genomför vi nu särskilda satsningar på förskola för alla barn, bl.a. i olika områden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad beträffar maxtaxans konstruktion har vi i de diskussioner som fördes i samband med att vi presenterade förslaget inför valet sagt att alla skall få en rabatt om 200 kr. Detta ger även den som i dag har en mycket låg dagisavgift en förbättring av den ekonomiska situationen. Min bedömning är att maxtaxan kommer att ha en mycket stor betydelse för oerhört många barnfamiljer som ligger i låginkomst eller medelinkomstlägen. Dessa kommer att få en mycket förbättrad ekonomisk situation. Också barnbidraget har en mycket stor betydelse för barnfamiljerna. Vi kunde när vi för ett par år sedan studerade utfallet se att 92 000 barnfamiljer klarade sig över socialbidragsnormen tack vare barnbidraget. Så visst har barnbidraget en väldigt stor ekonomisk betydelse för barnfamiljerna, en mycket större ekonomisk betydelse än vad moderaternas skattesänkningar skulle ha. De välfärdsförluster som barnfamiljerna skulle få genom moderaternas skatteförslag kan på intet sätt kompenseras av de eventuella skattesänkningar som låginkomsttagarna skulle få.
Fru talman! Det var ett mycket bra klarläggande från statsrådet när det gäller synen på maxtaxan. Vi fick nu höra att ambitionen från regeringens och socialdemokraterna sida är att med stora statliga subventioner införa en maxtaxa i barnomsorgen för att skapa ett behov underifrån av platser i barnomsorgen. På så sätt skall socialdemokraterna successivt bygga ut förskolan för alla. Bra, statsrådet Maj-Inger Klingvall! Nu vet vi vad som är bakgrunden till maxtaxan. Ni vill att alla barn skall gå i den kommunala barnomsorgen och förskolan. Därmed har ni gjort det omöjligt för barnfamiljerna att själva bestämma på vilket sätt deras barn skall tas om hand, enligt de önskemål och behov som familjen har. Här skiljer vi oss åt. Här finns en stor ideologisk skillnad mellan oss och socialdemokraterna. Vi vill stärka barnfamiljerna genom tryggheten i att själva kunna fatta besluten hemma vid köksbordet. Vi gör det genom sänkta skatter, genom ökad valfrihet, genom avdrag för styrkta barntillsynskostnader och med vårdnadsbidrag. När det sedan gäller barnbidraget, äts det ju upp av ökade skatter och egenavgifter. Vi föreslår i stället ett extra grundavdrag för barn på 10 000 kr per barn och år för att just ge barnfamiljen det utrymme som det innebär att kunna leva på sin egen inkomst och träffa de egna avgörandena själva och inte behöva vara beroende av att Maj-Inger Klingvall sitter en torsdagsförmiddag vid ett regeringssammanträde och fattar beslut att betala ut barnbidraget ett par dagar innan för att man skall kunna fira normal midsommar. Med det som utgångspunkt borde hela denna kammare ställa sig upp och säga att det är viktigt att sänka skatten, framför allt för barnfamiljer, och att vi därför sänker skatten i första hand för låg och normalinkomsttagare. Då ökar vi tryggheten, och då ger vi möjligheter för barnfamiljer att få det utrymme som de så väl behöver.
Fru talman! Det är framför allt viktigt, Chris Heister, att se till att få ned arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det finns inga ekonomiska stöd, vare sig de heter barnbidrag eller vårdnadsbidrag, som någonsin kan kompensera barnfamiljerna när det gäller att klara sin egen försörjning och sina barns försörjning. Därför är den viktigaste uppgiften att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det har det absolut största värdet för barnfamiljerna. Det är bekymmersamt att Chris Heister inte i sina inlägg på något sätt har utgått från barnet, inte har satt barnet i centrum. Det är det som vi gör, bl.a. genom att öka insatserna när det gäller förskola för alla. Dessutom går Chris Heister definitivt i otakt med barnfamiljerna och med många av sina egna väljare. Värdet av en pedagogisk verksamhet som riktar sig till alla barn är ju välgrundat i vårt land. När det gäller den tidigare allmänna förskolan för sexåringar, som nu i många kommuner finns gemensamt med skolverksamheten, har vi haft ett nära nog hundraprocentigt deltagande av alla barn. Föräldrarna har alltså sett detta som något oerhört viktigt att kunna utnyttja för sina barns räkning. Att vi nu successivt skulle kunna erbjuda också fem-, fyra och treåringar en sådan här verksamhet dagligen vore ett sätt att ge alla barn goda utvecklingsmöjligheter. Det här är ju inget nytt och främmande om vi tittar ut i Europa och i andra länder, där man på många håll har en sådan här förskola för alla från tre år. Med den uppslutning och det intresse som finns från barnfamiljerna i Sverige är det här en efterlängtad reform.
Fru talman! I mitt anförande ställde jag en fråga till statsrådet Klingvall när det gällde skolhälsovården. Vuxenkontakterna är väldigt viktiga för barn. Många barn som har det svårt har ofta bara en enda person som de känner starkt förtroende för, och det är skolsköterskan. Problemet är bara att det har skett neddragningar. Inom barnpsykiatrin säger man att de får dit barn och att barn står i kö som om de hade fått hjälp av skolhälsovården i ett tidigt skede aldrig hade behövt komma dit. Vi har då föreslagit att det skall utformas nationella riktlinjer för det här. Som det fungerar ute i skolorna i dag, är det de enskilda rektorerna som gör bedömningen av behovet, och vi anser att de inte har den kompetensen. Det behövs alltså nationella riktlinjer för att man skall ha någonting att rätta sig efter. Vi tror att det här skulle vara ett sätt att säkra skolhälsovården för alla de barn som behöver en person som de kan gå till när det är bekymmersamt och besvärligt och de inte har någon annan att tala med.
Fru talman! Jag instämmer i det Kerstin Heinemann säger om betydelsen av skolhälsovården. Jag vill också i det sammanhanget använda mig av begreppet elevvård, som det också handlar om. En särskild utredare, Margitta Edgren, utreder nu frågan om skolhälsovården och skall vara klar innan året är slut. Hon har bl.a. fått i uppgift att definiera begreppet elevvård men också att kartlägga innehållet och kvaliteten i den verksamhet som vi har i dag. Jag kommer att avvakta den här utredningen för att ta del av de resultat och de förslag som kommer fram där.
Fru talman! Jag är medveten om att det här utreds. Jag tyckte bara att det var angeläget att få statsrådets kommentar, då jag tror att vi alla måste försöka se till att få tillbaka en bra skolhälsovård. Jag anser också att skolhälsovården är i allra högsta grad elevvårdande. Det arbete som skolsjuksköterskan gör på många skolor är kanske mer elevvårdande verksamhet än vad det är sjukvård. Det kanske också skall vara det ute på skolorna. Jag får vara tacksam för att statsrådet också anser att det här är en viktig verksamhet, och vi får se vilka förslag som kommer efter den utredning som nu arbetar.
Fru talman! Även jag ställde en fråga i mitt anförande, och den handlade om hur vi skall lyckas få ett genomslag för barnkonventionen. Vi anser från Centerpartiet att vi måste ha en nationell strategi, mätbara mål och en tydlig tidsplan. Vi efterfrågar också en barnbilaga i statsbudgeten. Det här gör vi därför att vi menar att vi skall kunna ha en rejäl uppföljning och se att vi når de mål som vi har satt upp. Jag tycker att det vore intressant att få en redovisning, utöver vad statsrådet gav i sitt anförande, av varför det är så omöjligt att få en sådan konkretisering att vi når dit vi vill nå. Den andra frågan rör Europarådskonventionen, där jag vet att en särskild utredare är tillsatt: När bedömer statsrådet att ratificeringen av den kan ske?
Fru talman! När det först gäller Europarådskonventionen arbetar Justitiedepartementet med en departementspromemoria, och enligt vad jag har erfarit är tanken att den skall vara klar till nästa sommar. Det blir en departementspromemoria som kommer att gå ut på remiss. Jag kan inte uttala mig om tidpunkten när den skall ratificeras. När det sedan gäller barnkonventionen och målen, handlar målet för strategin och för det arbete som vi har föresatt oss att utföra om att barnkonventionen skall genomföras på alla nivåer i samhället. Vi skall leva upp till barnkonventionen. Det är det övergripande målet för vårt arbete. En viktig del i det här tror jag handlar mycket om kunskap. Vi måste öka medvetenheten om barnkonventionen hos oss som är beslutsfattare, hos beslutsfattare ute i kommuner och landsting, hos personal som arbetar med och för barn, men också hos föräldrar och barnen och ungdomarna själva. Det måste vara ett viktigt led i genomförandet av barnkonventionen att öka kunskapen. Det har också varit och är en viktig del i regeringens strategi. När riksdagen nu har fattat beslutet kommer vi att ge uppdrag till Barnombudsmannen att ta fram planer för fortbildning och vidareutbildning av personal och att ta fram modeller för barnplaner och barnkonsekvensanalyser, där för övrigt Ekonomistyrningsverket också skall göra ett viktigt arbete. Samordningsfunktionen i Regeringskansliet är också en mycket viktig markering av hur vi tänker bedriva arbetet. Då handlar det både om att analysera de förslag som regeringen tänker lägga och där barn är berörda och om att komma med direktiv. Det handlar om att gå vidare steg för steg. Därför kan vi inte heller tala om någon tidsplan. Det handlar hela tiden om att flytta fram positionerna i ett samhälle i ständig förändring.
Fru talman! När det gäller det övergripande målet att leva upp till barnkonventionen är vi överens. Jag är övertygad om, att om man sätter upp delmål, anger tidsplaner, mäter och prickar av har man större möjligheter att nå resultat. Men jag får nöja mig med det svar som jag har fått, och så får vi väl gemensamt följa utvecklingen, så att vi når de uppsatta målen så fort som möjligt.
Fru talman! Jag kan svara med en komplettering. Det som vi hela tiden kan använda som något slags avstämning av läget är att Barnombudsmannen årligen kommer med rapporter till oss. Det får vara något av ett mått på hur framgångsrika vi har varit.

Fru talman! Jag skall ta upp en del av det jag har skrivit om i min motion. Jag blev oerhört upprörd den morgon när jag blev varse unga tjejers situation vid de första sexuella erfarenheterna tillsammans med en ung kille. Nyheten basunerades ut tidigt på morgonen den 28 oktober: En mycket stor del av Stockholms ungdomsmottagningar hade uppmärksammat att mycket unga flickor uppsökte dem för infektioner på könsorganen. Flickorna uppvisade sår, infektioner och svullnader runt ändtarmen, som bl.a. härrörde från analsex, som orsakade inflammationer i ändtarmen. Barnmorskor och kuratorer berättade att flickor också kommit till dem med infektioner i slidan och flytningar som uppstått på grund av detta. Jag hade gått upp tidigt för att få de sista motionerna under allmänna motionstiden färdiga. Sluttiden var klockan åtta samma morgon. Men jag glömde snabbt de motioner jag hade jobbat med sent på tisdagskvällen när jag slog på radion. Någonting kände jag att jag måste skriva, så jag slängde fort ihop en motion i syfte att få upp frågan på riksdagens bord. Tonårspojkar som ser de nu så avancerade porrfilmerna uppfattar att de skall göra på samma sätt när de skall vara tillsammans med en flicka. I porrfilmerna uppträder ofta flera killar tillsammans med en flicka som beskrivs som mycket ung. Vid de tidiga kontakterna med en flicka fordrar de att få göra likadant, och på grund av kamrattryck och tjat får de sin vilja igenom. Flickorna berättar att de mår väldigt dåligt efteråt, inte bara på grund av fysiska åkommor utan också psykiskt, och att pojkarna pressat dem - hade de inte ställt upp hade de räknats som mähän, som de uttrycker det. De ångrar sig, och minnet av händelsen förföljer dem länge. Att unga kroppar utsätts för sådant här påtvingat sexuellt våld sätter spår för framtiden. Självklart tänker unga killar inte i samma banor, eftersom det har blivit så utbrett att se grova porrfilmer. Dessa kommer till dem rakt in i tonårsrummen via Internet och kabel-TV, så det blir snudd på naturligt för dem. Ändå sade några unga killar som intervjuades i ett efterföljande program att de inte kunde tänka sig att göra så här med en tjej som de tyckte om - det här var ett sätt att dela upplevelsen med en eller två kamrater. Pojkarna går t.o.m. så långt att de poängsätter olika sätt att ha sex med en eller flera killar samtidigt och en ung tjej, och många poäng ger exempelvis fistfucking - ett fruktansvärt uttryck - eller att man videofilmar. Fru talman! Dagens utbud av vålds och grov porrfilm har ju uppstått med en svindlande hastighet. Det verkar som om filmerna hela tiden måste bli grövre för att överträffa tidigare filmer i råhet. Varje år har det kommit nya filmer som alltmer förgrovar det som kan vara det vackraste i livet - kärleken mellan två människor. IT-mediet serverar ju filmerna rätt in i våra rum, och tonåringar får svårt att värja sig mot dessa filmers budskap. Genom kabel-TV och Internet har allting blivit så lättillgängligt. Ett starkt minne hos mig är från en studieresa till Thailand. Jag fick följa med en polis som arbetar med barnprostitution i Bangkok till några klubbar med unga flickor. Det som upprörde mig mest var hur flickorna skadade sig själva med rakblad och spikar i underlivet för att sexköparna skulle bli nöjda. Att de här unga flickorna, som var sålda av sina föräldrar, också blev märkta för livet både kroppsligt och själsligt är uppenbart. Råheten inom sexlivet river alla murar som har funnits. Unga flickor i vårt land som blir utsatta av sina unga pojkvänner har haft svårt att stå emot det yttre trycket. Vill vi ha det så här? Skall våld och hårdhet genomsyra våra liv? TV-mediet och Internet bör väl i stället kunna fördjupa våra liv och sprida kunskap om allt som ger livet ett bra innehåll. Jämställdheten mellan könen är långt borta när kvinnors kroppar betraktas som en vara som kan behandlas hur som helst oavsett kvinnans ålder. Unga tjejer behöver veta och få det inpräntat att det viktigaste är att själv kunna bestämma över sin kropp. Inget tjat eller kamrattryck skall kunna påverka vad som sker i de första mötena mellan två unga. Unga tjejer får inte gå ut i livet med minnen av sina tidiga sexuella upplevelser som fysiskt och psykiskt smärtsamma. Fru talman! Unga flickor som på det här sättet blir pressade att gå med på avancerat sex går ut i livet med psykiska och fysiska men. Jag har begärt att regeringen skall göra en utredning och kartläggning av unga flickors upplevelser i samband med påtvingat sex och bestående psykiska men av det. Jag är naturligtvis glad att regeringen har tagit initiativ till att ett arbete med att kartlägga gjorda insatser skall göras och att Ingegerd Wärnersson säger att man inom Justitie-, Social-, Utbildnings och Kulturdepartementet har påbörjat ett sådant arbete. Jag hoppas verkligen att detta kommer att fortsätta. Jag har också yrkat att man skall ta fram ett informationsprogram till skolorna.

Fru talman! Min vision av skolan utifrån ett barnperspektiv handlar om en skola för alla, en skola mitt i byn. I den skolan är barnet i centrum och blir varje dag bekräftat och lyssnat på. Personalen har god empatisk förmåga och lyssnar in och förstår vilka behov och önskemål som varje enskilt barn har. Man har också förståelse för att barns behov ganska snabbt kan ändras. En pojke eller flicka som ena dagen är glad och entusiastisk och inte har några inlärningsproblem kan nästa dag vara både ledsen och i behov av extra stöd och trygghet. I denna skola är barnet självt delaktigt i sin inlärning och planerar skoldagen tillsammans med sina kamrater och lärarna. Dialogen och lyssnandet har stor plats, och man talar mer med barnen än till dem. Fru talman! Att skolan är öppen innebär att föräldrar spontant kommer dit och att de ses som en viktig resurs. Barnen deltar i samhälls och trafikplaneringen genom att de som har samhällets uppgift att jobba med dessa frågor också kommer till skolan och informerar och gör eleverna delaktiga i de olika samhälls och planeringsprojekten. Skolan besöker också ofta det omgivande samhället och förlägger gärna sina utbildningar dit för att på så sätt göra undervisningen mer påtaglig och öka integrationen mellan barnen och vuxenvärlden. I min vision får lärarna ständigt möjlighet att växa och få nya kompetenser och färdigheter - enskilt men också genom en aktiv arbetslagsutveckling. Inställningen är att livslångt lärande för lärare är viktigt. I min skola arbetar man aktivt med att främja och värna om barns hälsa och välbefinnande. Här bedrivs ständigt folkhälso och arbetsmiljöarbete. Eleverna deltar självklart i planeringen och genomförandet av de åtgärder som bidrar till att skapa såväl fysiskt som psykosocialt friska miljöer. Där finns tillgång till god skolhälsovård och elevvård. Barns och ungdomars sociala och emotionella kompetenser utvecklas bl.a. genom att man tränar samarbete, löser konflikter tillsammans och lyssnar på och respekterar varandras olika åsikter. Min skola är en demokratisk arbetsplats. Fru talman! Svaret på frågan vad som är bäst för barnet finner vi genom att lyssna på och se varje enskilt barn. Alltför många vill med goda skäl, rätt eller fel, göra sig till tolk för barnen - för alla barn. Men det är endast barnet själv som bär på det rätta svaret, och det är större än och inte begränsat till de s.k. barnfrågorna. Ett barn vars bägge föräldrar är arbetslösa kan t.ex. ha som sin allra högsta önskan att få ett arbete till pappa eller mamma.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

Fru talman! Jag vill lyfta reservation nr 11. Jag tänker prata om barn till missbrukare. Många har tidigare nämnt just den gruppen av barn och påtalat att det handlar om många barn. Det är många barn. Det finns siffror som säger att det handlar om 150 000 barn i åldern 0-12 år eller 75 000-85 000 barn i åldern 0-6 år som lever med en eller två föräldrar som missbrukar framför allt alkohol. Sedan tillkommer människor som är s.k. högkonsumenter, som man inte riktigt vet hur många de är. Till detta skall vi lägga att 95 % av alkoholmissbruket är s.k. dolt missbruk. Det är en mycket stor grupp av barn i vårt samhälle som mår mycket dåligt. Man kan tro att det enbart är det våldsamma - slagsmål, misshandel, övergrepp av fysisk eller sexuell karaktär - som skadar barn, men då glömmer man bort det psykiskt sofistikerade grymma sättet att skada barn djupt in i själen. Jag tänker på ironi eller dubbla budskap. Det kan handla om att man säger till barnet: "Jag älskar dig, men jag har inte tid just nu". Man säger: "Du kan räkna med mig. Jag finns där. Men inte nu." Man säger till barn: "Säg alltid sanningen". När barn säger sanningen, som handlar om föräldrarnas missbruk, talar man om för dem att det inte är sant eller straffar dem t.o.m. för att de säger sanningen. Man säger "Skyll på alkoholisten" och ursäktar samtidigt alkoholistens beteende. Det kanske mest allvarsamma är att den förälder som inte dricker förmedlar detta budskap ännu starkare till barnet, så att barnet inte har någon att lita på. Detta leder till att barn lär sig att man inte får prata om det man ser och det som faktiskt är verkligt och sant. Man får inte känna som man vill. Man får inte tänka som man vill. Detta leder till att barn inte litar på vuxna och framför allt inte lär sig att lita till sig själva. Detta går inte över bara för att barn blir vuxna. Det finns ett uttryck som säger att barn är vuxna barn till alkoholister även när de blir stora. Det som kanske är tydligast är att man så att säga ärver missbruket eller kriminaliteten. Det kan även handla om andra saker. Vissa kan bli väldigt duktiga vuxna människor som drivs av att de aldrig känner sig tillräckligt bra. Det leder kanske till prestationsångest därför att deras krav på sig själva är så fruktansvärt höga. Det leder kanske till självmordsbenägna människor utan självkänsla som löper mycket stor risk att falla in i depressioner. Det gäller även den s.k. lustigkurren, som man kanske bara tycker är allmänt trevlig och rolig. Han gömmer sina svåra smärtsamma upplevelser av sorg och misstro bakom lustigt sätt och lustiga kommentarer och får kanske leva hela sitt liv i en förljugen dold värld. Det finns ett uttryck som jag tycker är bra: Det är lika långt ut ur skogen som in i skogen. Det betyder: Om man blir misshandlad under lång tid som barn tar det lika lång tid att få ordning och rätsida på sitt liv som vuxen. Mot bakgrund av detta instämmer jag i Ingrid

Fru talman! Betänkandet SoU7 innehåller ett stort antal motioner, yrkanden och reservationer. Ingen kan säga annat än att det finns ett uppriktigt engagemang i de frågor som rör äldres situation, och även om meningarna i många viktiga frågor skiljer oss åt finns det mycket som vi är överens om. Jag vill redan nu, fru talman, meddela att vi moderater naturligtvis ställer oss bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1. I diskussionen kring de äldres situation omnämns äldre ofta i termer av våra äldre. Detta är ett exempel bland många som visar på ett omhändertagande som grundar sig på ett ovanifrånperspektiv och en besserwissermentalitet. Ett annat exempel på detta är att frågor kring äldres del i samhället omnämns i ett eget avsnitt, som i detta betänkande. Inte är man, fru talman, en person dagen innan man fyller 65 år och en annan person dagen efter. Inte heller behöver det skilja på förmågan, viljan och kunnandet. Många äldre har det svårt på grund av sjukdom, isolering och brist på pengar, men det har också många andra i samhället i dag. Och det är inte bara äldre som köper läkemedel på avbetalning. Att allas kunskap, erfarenhet och kompetens tas till vara och att vardagsbesluten flyttas till också de äldres köksbord är en medmänsklig rättighet och skyldighet. Delaktighet, medbestämmande och brukarinflytande är vackra ord som finns i det här betänkandet. Men jag oroar mig lite för att dessa ord snarast betyder halva löften och endast inbjuder till en halvkvävd öppenhet, eftersom förutsättningarna och debattreglerna begränsas av politiker. Det allmännas viktigaste uppgift måste i stället bli att underlätta också för äldre att fatta sina egna vardagsbeslut men samtidigt garantera att också de som inte kan föra sin egen talan eller fatta egna beslut säkras ett lika värde. Det handlar om vilken tilltro man sätter till människors förmåga. Att då lägga ett yrkesförbud genom att åldersdiskriminera är inte att öka respekten för äldres förmåga. Det gör inte politiker trovärdiga att å ena sidan kämpa för lika värde före och efter pensionsdagen och å andra sidan besluta att kollektivt förneka en viss grupp, t.ex. läkarna, att vara verksamma efter 65 års ålder. Fru talman! Allas rätt att fritt välja var man vill bo inkluderar också dem som har behov av vård och omsorg. Kommunernas lagtrots här och på andra områden som gäller stöd och hjälp kan inte accepteras. Lagen är till för att efterlevas. Jag är väl medveten om att vissa kommuner är mer attraktiva boendekommuner än andra, ofta beroende på upplevd högre kvalitet eller vårdform. Därför måste utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen påskyndas inom alla kommuner. Många äldre, speciellt de som är över 80 år, behöver en stor del av vår vård och omsorg. Efter pensionsöverenskommelsen måste det nu komma en ny, bred uppgörelse över partigränserna, ett slags ekonomisk vårdgaranti, som ser till att det alltid finns pengar till vård och omsorg: en reform som ersätter dagens landstingsskatt, är solidariskt finansierad - var och en efter sin betalningsförmåga - och som omfattar alla. Vården är förtjänt ett bättre öde än att förlita sig på nedläggning av försvaret för att kunna överleva. Vad skall offras nästa gång? Vi måste i stället få ett hållbart system som också äldre kan lita på över tiden. Dagens kris kan annars komma att framstå som en vårbris vid den äldreboom som prognostiseras en bit in på 2000-talet. Ett exempel som kan åskådliggöra sårbarheten i dagens system är att se på antalet förvärvsarbetande per 75-åring. År 75-åring. I dag är vi nere i sex. När den verkliga äldreboomen kommer år 2020 finns det bara fyra förvärvsarbetande personer kvar per 75-åring som skall försörja både sig själva och oss. Bäva månde våra barn och barnbarn. Vi måste också finna ett system som tillåter även äldre att ta vårdpengar med när man byter boendeort eller söker vård på annat håll. Då finns det heller inget incitament för någon kommun att vägra äldre vårdbehövande som vill byta kommun att få den omsorg som behövs, eftersom man också får den ekonomiska kompensation som behövs för att ge den goda vården och omsorgen. I de särskilda boendeformerna finns det nu allt sjukare personer, som behöver alltmer vård och omsorg, medan alltfler i det egna boendet får allt mindre av insatser och stöd. Under tidigare år var hemtjänsten en väl utbyggd service som underlättade för många äldre. Nu finns snart inte denna hjälp att få, speciellt inte om det handlar om mindre insatser. Gårdagens hemtjänstpersonal var den extra kraft och handräckning som behövdes. När nu vi moderater, liksom övriga borgerliga partier, vill göra det möjligt för många att åter få hjälp och dessutom till en lägre kostnad genom en skattesubvention kallar vissa partier denna hårt arbetande och viktiga personalgrupp för pigor. Undrar vad hemtjänstens personal tycker om den benämningen. Fru talman! Problemet med gränsdragning och revirtänkande inom verksamheterna har också gjort att många har farit illa mellan olika huvudmän. När nu alltfler kommuner tar över den avancerade hemsjukvården måste det ske på ett genomtänkt sätt, där varje del i kedjan håller för påfrestningen. Kvaliteten skall inte bara mätas vågrätt utan också lodrätt för att på så sätt garantera kvaliteten i vården. Som sjuk och orkeslös måste jag kunna lita på hög tillgänglighet och bästa tänkbara vård. Det måste alltid finnas en säng för mig på sjukhuset om jag blir sämre och om jag behöver mer hjälp än jag kan få i min hemmiljö. Reformer måste gå hand i hand. Smärtlindring, vård i livets slutskede, tillgång till medicinsk kompetens och hjälpmedel är nödvändiga delar av vården som måste kunna garanteras också äldre. Det finns naturligtvis också andra samhälleliga faktorer som påverkar behovet av vård och omsorg. Det handlar om de stora och viktiga insatser som alla anhöriga gör, ofta utan att deras situation uppmärksammas. Vid behandlingen av den nationella handlingsplanen för äldrepolitik för snart ett år sedan föreslog utskottet att regeringen borde överväga en tydligare lagreglering av anhörigstödet. Detta uppdrag har nu getts till en utredning som skall redovisa sitt arbete i maj 1999. Vi moderater förväntar oss naturligtvis mycket av denna utredning och dess förhoppningsvis välvilliga inställning till anhöriga och deras utsatta situation. Värdefulla insatser görs också genom alla frivilligarbetare, som många gånger arbetar i det tysta utan större uppmärksamhet och utan ekonomiskt stöd. Också denna resurs måste uppmärksammas och värdesättas. Till sist, fru talman, handlar äldrepolitik inte bara om vård. Det handlar också om ett friskt och aktivt liv, om möjligheterna att bibehålla hälsan och kunna leva ett gott liv. Det handlar om att jag som äldre ges möjlighet att leva mitt liv på mitt sätt, vare sig jag är frisk, sjuk eller gammal. Detta måste vi politiker hjälpa till med. Det är att visa verklig respekt. Tack!
Fru talman! Vården och omsorgen har under flera år varit i kris genom stora besparingar. Vi har vid många tillfällen blivit påminda om att kvaliteten inom äldreomsorgen har försämrats. Detta har lett till en massiv kritik och uppmärksammats mycket i medierna. Därmed har också förespråkarna för privata initiativ fått luft under vingarna. De påstår att det är en nödvändighet att konkurrensutsätta äldreomsorgen. Vi i Vänsterpartiet tycker som bekant att äldreomsorgen skall vara demokratiskt styrd och solidariskt finansierad. Man skall ha rätt till en bra äldreomsorg oavsett plånbokens tjocklek. När jag var ute i valrörelsen var vård och omsorgsfrågorna högt prioriterade av väljarna. Vi har drivit dessa frågor i ett flertal år och krävt mer resurser till kommuner och landsting. Det är nödvändigt för att de gamla skall få en anständig vård. Dessutom skulle vi få en lösning för en del av arbetslösheten. Vänsterpartiet värnar äldreomsorgen, men det förutsätter också att vi politiker ser till att de resurser som behövs kommer kommuner och landsting till godo. Jag kan med glädje också se dessa extra resurser som kommer landsting och kommuner till godo framöver. I stället för att som i de borgerliga partierna föreslå skattesänkningar, som direkt skulle gröpa ur ekonomin för landsting och kommuner, eller minskade statsbidrag, som skulle få förödande konsekvenser, kräver vi ett resurstillskott. I det betänkande vi nu debatterar finns det mycket som är positivt och ett steg i rätt riktning. Av de pågående utredningarna förväntar vi i Vänsterpartiet oss bra förslag när det gäller avgifterna. Det måste finnas några pengar kvar för de äldre att leva på när de har betalat sina avgifter. Det gäller också vård i slutet av livet. Man skall inte behöva ligga ensam och dö. Ingen vill dö ensam i en säng utan att ha en människa i närheten. Det gäller också boendet. Precis som Cristina Husmark tycker vi att det är mycket viktigt att se till att stimulera anhörigvården och personalfrågorna. När det gäller personalfrågorna vill vi betona att det är viktigt att åtgärderna kommer snabbt. Jag har själv pratat med många inom vårdyrket och befarat att de firmor som hyr ut personal kommer att ta hand om den personal vi har i den offentliga sektorn. Det allvarliga i detta är, som jag har fått reda på, att den här utvecklingen går mycket snabbt. Detta yrke måste få den statushöjning det är värt. Detta yrke domineras av kvinnor och de vill faktiskt ha en anständig lön att leva på. Glädjande är att man har tillsatt en parlamentarisk äldreberedning som skall se över de äldres situation, inte bara när det gäller vård och omsorg, utan man skall också ta till vara deras erfarenheter och kompetens och se till att de äldre inte bara blir en grupp äldre människor utan människor med full delaktighet i samhället. Jag kan konstatera att viljan att prioritera äldreomsorgen kommit mer i fokus. Nu måste vi också visa detta i handling. Det som vi i Vänsterpartiet tycker behöver belysas ytterligare är den entreprenadbedrivna äldreomsorgen, som vid ett flertal tillfällen blivit uppmärksammad för misskötsel och vanvård. Kommunerna skall ha det slutliga ansvaret för att de fullgör sitt åtagande. Det är ofta svårt att komma till rätta med detta. Vi menar att kommunerna i många fall inte har kompetens att utforma ett riktigt anbudsunderlag och göra den utvärdering som skall ligga till grund för kontraktet. Vi vill att Socialstyrelsen utarbetar instrument för anbudsgivning, där kvalitetskontroll verkligen gäller också kommunal vård och omsorg. I vår reservation 13 har vi lyft fram problemet om samverkan mellan landsting och kommun. Begreppet medicinskt färdigbehandlad ställer till så att människor far illa. Därför tycker vi att det skall tas bort ur lagstiftningen. Vi måste med kraft se till att inte människor hamnar mellan stolar på grund av betalningsansvar. Kommuner och landsting måste samverka bättre. Det finns några väl fungerande mellanvårdsformer. Dessa skulle kunna utvecklas mycket mer. Men jag är också övertygad om att detta i grund och botten är en resursfråga, och att vi från vänstern kommer att driva kravet om resurstillskott har jag redan nämnt. Vi nämner i vår reservation att landstinget måste ta ett större ansvar för rehabilitering. Det är mycket viktigt för de äldres livskvalitet. I en reservation lyfter vi fram behovet av ett utbildnings och kompetenscentrum för äldrevården och äldreomsorgen. Med tanke på all kompetens som finns i Stockholm skulle den kunna förläggas där. Detta skulle naturligtvis leda till att kunskapen inom äldrevården och äldreomsorgen kommer hela landets äldrevård till godo. Det är viktigt. Flera sådana centrum skulle kunna förläggas på andra håll i landet. Fru talman! Vänsterpartiet står givetvis bakom alla reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 13.